Herr talman! Jag skall inte vid den här tidpunkten försöka återkalla vare sig herr Molins eller någon annans minne av de förhandlingar som ägde rum 1976. Jag kommer heller inte att beskylla vare sig den ena eller den andra för att ha gjort sig skyldig till magistrala förutsägelser eller något annat. Jag kan bara konstatera att de bedömningar som görs ibland slår in, ibland går snett. Förändringen av 1975 års beslut har inte utfallit på sådant sätt att vi bedömt det meningsfullt att fortsätta på den linjen. Jag har tidigare i dag — jag vet inte om herr Molin lyssnat på debatten — försökt förklara att vi tidigt påtalade och redovisade de svagheter som vidlåder den kompromiss vi åstadkom. Vi försökte, vilket jag också sagt tidigare, få en översyn till stånd men misslyckades med det. Vi utgick från att frågan inte var så intressant att den nuvarande regeringen fann anledning att ta kontakt med oss, trots att vi hade en överenskommelse om att en arbetsgrupp skulle se över dessa frågor. Arbetsgruppen var tillsatt och kallad till sammanträde men fick kontraorder om sammanträdet. Därefter hörde vi ingenting. Vi fick inga motiv till varför sammanträdet blev inställt. Detta är en redovisning som herr Molin tvingar mig att lämna, jag hade inte tänkt göra det annars. Att vi handlade som vi gjorde beror delvis på detta, men också på att vi funnit att det kommit så många oroande tecken att det finns anledning att vidta vissa ändringar. De resursramar som riksdagen beslutar om hindrar naturligtvis inte på något sätt den lokala planering som den nya högskolan ger möjlighet till. Det är inget nytt att riksdagen fastställer resursramar. Det gör den på många områden utan att lägga sig i den lokala eller regionala planeringen. Så är det också i den här frågan.
Herr talman! Claes Elmstedt kan inte komma ifrån den här diskussionen genom att säga att ibland slår prognoser in, ibland slår de inte in. Sanningen är att vi hade en arbetsgrupp som arbetade med de här frågorna hösten 1976. Vi hävdade då att anslagssystemet borde få karaktären av en modifierad automatik där tilldelningen av medel var beroende av hur många studerande som kom, men att man inte hade en automatisk utlösning. Det skulle vara en automatik som verkade inom vissa intervaller. Centerpartisterna Claes Elmstedt och Christina Rogestam — jag tror inte ni vill förneka vad jag säger — kämpade mot detta med näbbar och klor. Ni fick som ni ville. Ni fick ett anslagssystem som innebar att man på olika nivåer förfogade över pooler med pengar som kunde skjutas till efter särskilda beslut, om tilldelningen till den fria sektorn blev större än beräknat. På det viset skulle man kunna tänka sig att avdela pengar till regionstyrelse, centralt ämbetsverk och regering, som skulle möta en eventuellt större tillströmning än beräknat. Men nu har det visat sig att trots detta har regeringen under båda de år systemet har fungerat fått gå till riksdagen och begära extra medel för att klara den ökade tillströmningen. I den meningen var det väl ändå en felbedömning när man sade att resursramarna inte innebar någon risk för att man skulle behöva fatta beslut om extra tilldelning i riksdagen. De här beloppen har i allmänhet blivit lägre än vad myndigheterna, dvs. högskolorna, ansett sig behöva. Och de har kommit högskolorna till del först när en stor del av läsåret förflutit. De svagheter som obestridligen finns i fråga om anslagstilldelningen till den fria sektorn är en följd av det anslagssystem som centerpartiet, mot praktiskt taget varje på sektorn verksam expert, drev igenom. Vill man se detta som ett misslyckande för en del av högskolereformen faller alltså ansvaret för det misslyckandet på centerpartisterna. Jag tycker att det är ett hyckleri från Claes Elmstedts och Christina Rogestams sida att ta detta faktum till intäkt för att nu gå till strid och söka upphäva den fria sektorn för högskolan, vilken vi var ense om i regeringsdeklarationen 1976. Från folkpartiets sida har vi hela tiden hävdat att det avgörande måste vara de studerandes egen efterfrågan, deras eget studieval. Centerpartiet föredrar ett system där det är statsmakterna som centralt bestämmer vad människor skall få studera och om de skall få studera. Jag tycker verkligen att det är ljusårs avstånd mellan det decentraliserade fria utbildningssystem som vi en gång var ense om och det centralistiska system som ni nu vill driva igenom.
Herr talman! Jag skall inte försöka att övertyga Björn Molin. Björn Molin har en benägenhet att anse att det som är sanning är vad Björn Molin själv säger. Låt mig bara konstatera att utgångsläget för Björn Molin i diskussionen 1976 om anslagssystemet var ett bibehållande av automatiken. Och en automatik som innebar att det skulle ticka ut ett antal tusen kronor per elev som sökte utbildning kunde vi inte acceptera. Vi bedömde nämligen bl.a. budgetläget på det sättet att när det gällde de utbyggnadsorter som vi fram till beslutet 1975 hade slagits för skulle det ekonomiska utrymmet bli så pass begränsat att det var för oss oacceptabelt. Det var en av utgångspunkterna för den överenskommelse som träffades. Jag tar min del av ansvaret i denna kompromiss. De andra som deltog tar säkert sin. Herr Molin deltog f. ö. inte i överläggningarna intill dess att de var avslutade. Vi har alltså funnit att det här systemet inte har fungerat tillfredsställande. Jag aviserade detta redan i debatten i våras. Därefter har utvecklingen, som jag vid ett par tre tillfällen tidigare här har beskrivit, visat att systemet inte är tillämpbart helt enkelt därför att det är förknippat med för många svagheter Nr 61 och brister. Onsdagen den Det är inte fråga om en total spärr.

Herr talman! Det anslagssystem som jag förordade var en form av automatik — det är alldeles riktigt. Det var en automatik som innebar att om studerandeantalet steg över vissa gränser skulle man automatiskt få en ökad tilldelning. Det var inte så att det omedelbart skulle ticka ut pengar, om resursramen överskreds. Jag tror att det var ett riktigt system, därför att det knöt an till och utgick ifrån de studerandes egna önskemål. Det anslagssystem som vi faktiskt fick var ju det system som centerpartiet så energiskt drev igenom. Vad jag har sagt är att ni måste ta ert ansvar för att vi fick ett system som ni själva i dag säger fungerar dåligt. Jag tycker fortfarande att det är litet utmanande att man tar det som utgångspunkt för att nu upphäva varje form av fritt tillträde till högskolan. I den här situationen faller ansvaret speciellt tungt på centerpartiet. Det blir ni i centerpartiet som får ta ansvaret, om tusentals unga människor under nästa läsår förvägras utbildning. Det blir ni som får ta ansvaret, om tusentals studerande får en helt annan utbildning än den de helst vill ha.

Herr talman! Vi är säkert beredda att ta vårt ansvar. Men herr Molin säger att vi kommer att tvingas ta ansvar för att tusentals studerande blir utestängda. Hur vet Björn Molin att det kommer att bli så? Vad grundar han det påståendet på? Det vore intressant att få veta det. Jag tror inte att herr Molin på något sätt kan bestyrka varifrån han hämtat det uttalandet. Jag har många gånger förvånat mig över att man alltid diskuterar dessa frågor med en sådan inlevelse men att det är ytterligt sällan vi i den här kammaren diskuterar vad man skall göra med alla de grundskoleelever som inte kommer in i gymnasieskolan vare sig på sitt förstaeller andrahandsval. Det är ungdomar som är i den mest känsliga ålder en människa kan vara i. Vi ordnar sedan frågorna på alla möjliga konstiga vägar, så långt det nu går, men någon allvarligare diskussion om det här problemet har jag inte varsnat, i varje fall inte i samma omfattning som på det här området och i varje fall inte från Björn Molins sida.
Herr talman! Vad vi nu sett under två år är att det antal människor som vill 115 studera inom den fria sektorn blivit långt större än vad någon trodde — det gäller framför allt herr Elmstedt, där vi har citat från riksdagen från år 1977 om vad herr Elmstedt förutsåg. Nu vill ni införa en totalspärr. Men herr Elmstedt säger: Nej, det är inte alls så att tusentals unga studerande kommer att förvägras utbildning. Den fråga man då måste ställa sig är: Vilka resursramar räknar ni med? Räknar ni med att vi skall kunna få resursramar som ligger på eller rent av över det studerandeantal vi har nu? Vad har ni för synpunkter när det gäller ekonomutbildningen? Är det så att totalspärren skall följas upp med en medelstilldelning som ligger på eller över studerandeantalet för ekonomutbildningen? Det vore intressant att få den frågan besvarad. Det skulle ju belysa om ni tänkt igenom vad ni nu i dag tänker förmå riksdagen att besluta.
Herr talman! Min kommentar i det förra inlägget var bara att jag frågade vad herr Molin bygger sitt påstående på om att tusentals ungdomar kommer att bli utspärrade.
Herr talman! Låt oss ta detta som en förutsägelse, herr Elmstedt, och låt oss komma igen och diskutera detta sedan, så får vi se om inte mina förutsägelser kommer att slå in bättre än dem som herr Elmstedt framförde i kammaren i april förra året.

Herr talman! I samband med att frågan om SIA-skolan behandlades här i riksdagen beslutades att tjänsteorganisationen för tillsynslärare, huvudlärare och institutionsföreståndare vid grundskolan skulle upphöra att gälla. Vi moderater motsatte oss detta och hävdade att den gällande organisationen skulle bestå. Vi ansåg detta vara värdefullt för skolan och kunde ej finna rimliga skäl för en ändring. Vi utvecklade våra synpunkter i ärendet såväl i en partimotion som i en utskottsreservation och här i kammaren. De skäl vi anförde gäller alltfort, och jag nöjer mig med att hänvisa till vad vi då hade att säga. Vi kan i dag konstatera att vi redan fått rätt beträffande tillsynslärartjänsterna. Ett enhälligt utskott yrkar nu att dessa tjänster skall bibehållas tills vidare. Vi moderater hävdar att motsvarande skäl som nu anförs för bibehållande av tjänsterna som tillsynslärare också gäller för de båda övriga tjänsterna, så mycket mer som konkreta förslag alltjämt saknas när det gäller hur de uppgifter som f. n. ombesörjs av dessa lärare skall fullföljas om tjänsterna avskaffas. Samtliga de tre ifrågavarande tjänsterna bör alltså finnas kvar enligt nuvarande ordning, och jag yrkar därför bifall till reservationen av Ove Nordstrandh och mig själv.
Herr talman! De funktioner som nu utövas av huvudlärare och institutionsföreståndare i grundskolan skall fortsättningsvis finnas kvar. Det är befattningarna som avskaffas. Kommunerna får själva välja vilken metod de vill använda för att dessa funktioner skall upprätthållas. Jag ber att få yrka bifall till utbildningsutskottets förslag.

Herr talman! Ove Karlsson har frågat mig dels hur långt konsumentverkets arbete med riktlinjer för marknadsföring av leksaker kommit, dels om jag är beredd att medverka till att ett förbud mot import och försäljning av krigsleksaker kommer till stånd. Redan innan den nya marknadsföringslagen trädde i kraft hade konsumentverket träffat en överenskommelse med leksaksbranschen om vägledande säkerhetsregler för leksaker. Verket arbetar f.n. med att revidera säkerhetsreglerna. Enligt vad jag har erfarit beräknas denna revidering kunna avslutas under år 1979. När det gäller den andra frågan vil jag erinra om innebörden av näringsutskottets uttalande i våras. Utskottet menade att ansvariga myndigheter i första hand borde söka komma till rätta med problemet med krigsleksaker genom frivilliga överenskommelser med branschens organisationer. Först om detta inte visade sig vara en framkomlig väg borde enligt utskottet regeringen vidta erforderliga åtgärder. I måndags träffade konsumentverket och lekmiljörådet en överenskommelse med företrädare för leksaksbranschen om att krigsleksaker, som hänför sig till krig fr.o.m. 1914, inte längre skall säljas. Överenskommelsen innebär att en betydande del av de s.k. krigsleksakerna försvinner från affärerna fr.o.m. den 1 december 1979. Det finns därför f.n. inte anledning till ingripanden från regeringens sida.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
Jag ställde frågan i förhoppning om att statsrådet inför julen skulle ha velat göra ett uttalande som hade markerat ett avståndstagande från import och försäljning av krigsleksaker. Efter att i riksdagen nu under ett par år ha kämpat för ett förbud mot import och försäljning av krigsleksaker borde jag självfallet vara nöjd med resultatet och den överenskommelse som redovisas här i dag. Visst känner jag en viss tillfredsställelse och framgång med att överenskommelse har träffats mellan konsumentverket, lekmiljörådet och leksakshandlarnas branschorganisation om att leksaker som avbildar krig fr.o.m. 1914, som handelsministern säger här, inte får säljas efter den 1 december i år. Sådana här leksaker skall alltså vara borttagna från försäljningsdiskarna till julhandeln 1979. Det är dock några saker som grumlar min glädje över det uppnådda resultatet, bl.a. att det genom att modellbyggsatser i stort sett blir kvar smygvägen kan komma att försäljas krigsleksaker. Vi skall självfallet — och där lovar jag att vara observant — medverka till att bevaka den kommande utvecklingen på det området. Något som jag verkligen inte kan förstå är vad som framfördes av en barnpsykolog i ett tidningsuttalande och som innebar att barn skulle leka av sig sina aggressioner genom att leka krig. Jag tycker att man bör stimulera barns fantasi och leklusta genom att inte sätta alltför många färdiga leksaker i deras händer. Helt färdiga krigsleksaker kan knappast stimulera till annat än att bygga upp kommande aggressioner, och därmed skapas framtida problem. Säkerligen finns det anledning att bevaka att den nu uppnådda överenskommelsen efterlevs. Jag skall göra vad jag kan i det avseendet. Jag hoppas också att regeringen är beredd att ingripa, om så skulle visa sig vara nödvändigt.
Herr talman! Jag kan med tillfredsställelse konstatera att Ove Karlsson och jag förefaller att vara överens i alla avseenden. Den överenskommelse som har träffats är en bra överenskommelse — det tycker vi båda. Jag tar fasta på vad Ove Karlsson sade om att han skall följa utvecklingen på det här området, och det skall vi naturligtvis göra också från departementets sida.
Herr talman! Arne Blomkvist har frågat mig om jag avser att förelägga riksdagen förslag om lag syftande till ett ökat skydd för bilkonsumenterna. Som Arne Blomkvist nämner i sin fråga har konsumentverket lämnat ett förslag till lag om tillsyn av fordonsverkstäder till regeringen. Förslaget innebär bl.a. att den som driver fordonsverkstad skall ha ett garantiansvar för utförda arbeten samt vara skyldig att ha en försäkring. Vidare har hemförsäljningskommittén lämnat ett delbetänkande till regeringen med förslag om ångervecka vid köp av begagnad personbil samt krav på att den som säljer begagnade bilar skall ställa en ekonomisk säkerhet. Dessa förslag har remissbehandlats. Allmänt kan sägas att huvuddelen av remissinstanserna är positiva till att konsumentskyddet på bilområdet förstärks. Bl.a. har bilbranschen uttalat sig för en reglering av fordonsverkstäder och handeln med begagnade bilar främst mot bakgrund av att icke-seriösa företagare verkar inom branschen. Invändningar har dock rests mot de nämnda förslagen i olika avseenden. Köp av bil är en stor investering för konsumenten. Kostnaden för drift och underhåll är vidare en stor post i den enskildes budget. Jag ämnar under våren 1979 överväga olika konsumentpolitiska åtgärder. I det sammanhanget kommer jag också att pröva frågan om konsumentskyddet på bilområdet.

Herr talman! Jag ber att få tacka handelsministern för svaret, och jag vill samtidigt gärna säga att jag tycker att jag fått ett positivt svar på min fråga. Frågan om bilreparationssektorn har under senare år uppmärksammats av flerå statliga myndigheter. Priser, marginaler och kvalitet på utförda repara tioner har därvid ingående belysts. Klagomål från konsumenter har väl i första hand gällt felaktiga eller bristfälliga reparationer, överskridande av reparationsuppdrag, skador på inlämnade fordon och montering av begagnade reservdelar i stället för nya. Vi skall komma ihåg att det varje år utförs ca 10 miljoner bilreparationer i vårt land. Kostnaderna för dessa reparationer beräknas uppgå till ca 6,5 miljarder kronor. Det är inget tvivel om att dessa kostnader också kan medföra en stor belastning på hushållsekonomin, särskilt som behovet av en bilreparation i allmänhet kommer mycket oväntat. För att kunna förbättra konsumentskyddet i samband med bilreparationer har konsumentverket i sin rapport Konsumentskydd vid bilreparationer funnit det mycket angeläget att föreslå införande av offentlig tillsyn över fordonsverkstäderna. I rapporten föreslås ett system, uppbyggt på fyra huvudelement, nämligen obligatorisk registrering av fordonsverkstäder, obligatoriskt garantiansvar för utförda reparationer, obligatorisk ansvarsförsäkring som ger konsumenterna trygghet mot ekonomisk insolvens samt införande av ett näringsförbud, för viss tid eller tills vidare, för särskilt misskötsamma näringsidkare i branschen. Herr talman! Jag hoppas att handelsministern kommer att lägga fram ett positivt förslag i denna angelägna fråga.

Herr talman! Anton Fågelsbo har frågat mig om jag är beredd att uttala mig för att spridning av vägsalt måtte upphöra och vilka andra åtgärder som jag i så fall avser att sätta in. Snöoch isväglag innebär en kraftigt försämrad trafiksäkerhet och påverkar dessutom framkomligheten. Mot halka används i dag två metoder, sandning och saltning. Strösaltning tillsammans med borttagande av snömodd syftar till att göra vägen snöoch isfri och kan även användas i förebyggande syfte. Sandningen däremot minskar endast obetydligt halkan på en redan snöeller isbelagd körbana. Sandning används på de lågtrafikerade vägarna, dvs. vägar med mindre än 1 500 fordon per dygn. I avvägningen mellan de olika metoderna har man tagit hänsyn till såväl miljöaspekter som kostnaderna för väghållare och trafikanternas krav på framkomlighet och säkerhet. Forskningen beträffande sandningen har visat att sanden endast obetydligt ökar friktionen och att verkan är kortvarig. Redan när 300 fordon har passerat har sanden kastats bort och friktionen är åter den ursprungliga. Sandning efter vart 300:e fordon skulle innebära en mycket kraftig ökning av sandförbrukningen och därmed av kostnaderna. Eftersom salt måste blandas in i sanden för att bl.a. förbättra vidhäftningen på vägbanan, skulle en övergång till enbart sandning dessutom innebära en ökad saltförbrukning. För att halkbekämpningsmetoderna i framtiden skall kunna förbättras pågår ytterligare forskning om halkproblemet. Trafiksäkerheten och framkomligheten vintertid är beroende av ett komplicerat samspel mellan trafikanternas beteende och effekten av olika väghållningsåtgärder. På uppdrag av vägverket kommer statens vägoch trafikinstitut att studera trafikanternas beteende samt säkerhetsoch framkomlighetsproblem vid olika trafikförhållanden och vid användning av olika halkbekämpningsmetoder. Även saltets inverkan på miljö och korrosion kommer att undersökas. Av dessa skäl anser jag inte att någon förändring av användningen av salt i vinterväghållningen f. n. bör ske.

Herr talman! Jag skall be att få tacka statsrådet Bondestam för svaret på min fråga. Även om jag inte är helt nöjd med svaret nåste jag säga att jag tycker att det verkar som om man verkligen tänker göra en undersökning. Alla som kör bil har ju erfarit att saltningen på våra vägar är ett problem. I svaret framhålls att strösaltning tillsammans med borttagande av modd är en av de åtgärder som man vidtar mot halka. I går såg jag emellertid i olika tidningar en artikel som skrivits av Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande. I artikeln skriver man bl.a. följande om moddplaning: Snömodd kan ge upphov till moddplaning, sak samma som vattenplaning. Skillnaden är bara den att moddplaning kan inträffa redan vid en hastighet av 30 km/tim. Det beror på att modd är hårdare än vatten och därför orkar lyfta upp bilen från vägbanan vid låga farter. Väglaget kan bli moddigt även vid minusgrader. Vägsaltet smälter ned snön eller isen, och bildäckens friktion ger samma effekt. NTF har alltså varit inne på detta problem. Jag fick av statsrådet Bondestam också svar på ett par andra frågor som jag har tagit upp. Den första gällde den risk för trafiksäkerheten som jag anser uppstår då vindrutan på en bil vid möte med t.ex. en långtradare översköljs av modd som bildats på grund av vägsaltning. Sikten blir vid sådana tillfällen ofta starkt nedsatt. Utan att ha några bevis för det tror jag ändå att detta kan ligga bakom en hel del inträffade olyckor. Det har vidare framhållits att man inte saltar vägarna inom vissa områden i Norrland. Varför saltar man då inte vägarna i Norrland? — Jag ser att min tid för detta inlägg nu är ute. Jag ber att få återkomma.

Herr talman! Birger Rosqvist har frågat mig om jag är beredd att medverka till en sådan fördelning av SJ:s baninvesteringar att farter på redan långsamma tåg inte behöver sänkas. Frågor som hänger samman med SJ:s investeringar liksom det framtida järnvägsnätets utformning och standard kommer att behandlas i den trafikpolitiska proposition som regeringen kommer att lägga fram i vår. Därför vill jag inte gå in närmare på Birger Rosqvists fråga nu.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min fråga. Jag måste säga att jag gör det pliktskyldigast, eftersom det inte var mycket till svar som jag fick. I Kalmar län har flera kommuner, exempelvis Högsby och Oskarshamn, liksom också länsstyrelsen reagerat mot de förslag som före jul framfördes från SJ avseende s.k. minutjusteringar i tidtabellen fr.o.m. sommaren 1979. Det har nämligen vid en noggrann granskning visat sig att det är eftersatt banunderhåll som gör att man inte längre kan framföra tåg ens med den hastighet av 90 km tim för att inte säkerheten skall äventyras. Det är klart att man reagerar när det samtidigt i tidningarna talas om möjligheten att föra fram tågen med en hastighet av 160 km/tim på exempelvis sträckan Stockholm-Göteborg efter kraftiga och målmedvetna investeringar. Ingenting nämnvärt har kostats på underhållet av järnvägarna i exempelvis Kalmar län och sydöstra Sverige i övrigt under trafikpolitiska utredningens arbete och under den tid som vi efter dess slutförande väntat på en trafikpolitisk proposition. Denna skulle egentligen ha kunnat läggas fram för mer än två år sedan, eftersom underlaget då var klart och bearbetat. Men ännu har vi inte sett till några regeringsförslag på området. Inte heller framgår det av den budgetproposition som framlades i går eller av svaret i dag på min fråga vilken innebörd ett förslag i detta avseende kommer att få. I det nu gällande trafikpolitiska beslutet från år 1963 står det att landets olika delar skall tillförsäkras en tillfredsställande transportförsörjning. Man är inte tillförsäkrad en sådan, om tågen måste börja gå saktare därför att banvallar och spår blir allt sämre, samtidigt som inga antydningar görs om att en förbättring skall ske. Inte ens det positiva i 1963 års beslut har alltså iakttagits på senare år. Beträffande exempelvis sträckan Nässjö-Oskarshamn, som nu trafikeras med gamla skakiga motorvagnar, har vi gjort upprepade framstötar om bättre vagnmaterial. Det har också ställts i utsikt att vi skulle få sådana allteftersom dessa snart börjar levereras efter tillverkningen vid Kalmar Verkstad. Nu undrar jag och flera med mig: Hur går det med detta nu, när spåren inte ens tål de mindre motorvagnarna? Skall vi bli utan de bättre nya vagnarna därför att de är tyngre och banan inte längre håller? Kan kommunikationsministern ställa sådana löften till oss om underhållet av banvall m.m. att vi kan få de vagnar som SJ har sagt att man ämnar använda på exempelvis denna sträcka, som inte bare berör mellersta Kalmar län utan också Gotland, som vid järnvägen i Oskarshamn har sin södra färjeanknytning med fastlandet?

Herr talman! De bandelar som är aktuella tillhör det ersättningsberättigade bannätet. Investeringarna i detta nät har under en följd av år legat på en betydligt lägre nivå än investeringarna i affärsbanenätet. Det beror naturligtvis i första hand på skillnaderna i trafikintensitet. En bidragande orsak har emellertid varit osäkerheten om det ersättningsberättigade bannätets framtid. De senare årens besvärliga ekonomiska situation för SJ har också tvingat fram en hård prioritering av underhållsresurserna. På en del linjer med låg trafik har man därför inte kunnat vidmakthålla en banstandard som svarar mot den största hastighet som tillåts för tågen. Av säkerhetsoch komfortskäl måste man därför sänka hastigheten på en del bandelar fr.o.m. kommande tidtabellsskifte. Det är emellertid i allmänhet fråga om begränsade nedsättningar, som inte för med sig någon avgörande restidsförlängning för resenärerna. Enligt vad jag har erfarit av SJ är det inte möjligt att ändra på det förhållandet till nästa tidtabellsskifte även med ökade underhållsinsatser och investeringar. När man talar om de insatser som behövs för att höja hastigheterna kommer man naturligen in på sådana centrala trafikpolitiska frågor som järnvägsinvesteringarnas omfattning och fördelning och det trafiksvaga bannätets framtida omfattning och standard. Eftersom regeringen inom en ganska snar framtid kommer att lägga fram en trafikpolitisk proposition för riksdagen där dessa frågor kommer att behandlas, så har jag valt att inte föregripa propositionen med en diskussion inom den begränsade ram som en frågestund ger.
Herr talman! Jag har förståelse för att investeringarna kan ha hållits tillbaka på vissa sträckor av det ersättningsberättigade bannätet, där det verkligen kan diskuteras om järnvägen skall finnas kvar eller inte. Men för det här berörda området tror jag inte det är någon som kan hävda att vi skall lägga ned någon av dess järnvägssträckor. De torde helt naturligt tillhöra dem som ändå måste vara kvar i en framtid. Nu har även sådana delar av det ersättningsberättigade bannätet blivit utan det välbehövliga underhåll som varje kommunikationsled som används ändå måste ha. När vi nu ser som resultat av det bristande underhållet att hastigheten måste skäras ned är det klart att man blir orolig. Man anser att någon tillfredsställande trafikförsörjning har vi inte. Det är 1963 års trafikbeslut som gäller än i dag, kommunikationsministern, och inte ens det uppfylls såsom förhållandena är nu. Jag vet att det inte är kommunikationsminister Bondestam som skall stå till svars för att vi fått vänta på den trafikpolitiska propositionen så länge. Men även den nuvarande kommunikationsministerns parti har ju ingått i den tidigare regeringen, och det vilar ett tungt ansvar på både trepartiregeringen och den nuvarande regeringen för att underhållet har blivit så eftersatt på järnvägssidan under de senaste två åren. Det hade behövts genomgripande förbättringar för att trafiken skulle kunna bibehållas. Och nu sägs det att även om riksdagen skulle ta ett beslut till våren som innebär medel för bättre underhåll av banorna, så måste det redan nu till sommaren vidtagas hastighetsbegränsningar därför att banvallen inte längre håller. Men kan jag tolka kommunikationsministern så att kommunikationsministern i den kommande propositionen ändå är beredd att verkligen se till att det blir ett underhåll på det ersättningsberättigade nätet och att vi kan räkna med att tågen kan köras i normal hastighet och att vi även kan ta emot de nya vagnar som SJ ställer i utsikt att vi skall få, trots att de är tyngre och kräver en bättre banvall än den vi har f. n.?
Herr talman! Frågan om baninvesteringarna hos SJ liksom övriga frågor som gäller SJ:s investeringar kommer att behandlas i den trafikpolitiska propositionen. Mer kan jag inte säga i dag.
Herr talman! Kommunikationsministern har alltså inte något annat positivt att säga i frågan än att den kommer att behandlas. Att den kommer att behandlas på ett sådant sätt att mera medel anslås vill kommunikationsministern tydligen inte lova. Jag hade tänkt att jag ändå skulle kunna få fram åtminstone det positiva svaret på den fråga som jag har ställt.

Herr talman! I en interpellation till mig hänvisar Johan Olsson till att det inom den föregående regeringen övervägdes former för att tillföra SHIO och LRF särskilda resurser för att förmå småföretagare inom hantverk, industri och jordbruk att anställa arbetslösa ungdomar. Mot denna bakgrund frågar han när och på vilket sätt samt i vilken omfattning resurser för att motverka ungdomsarbetslösheten kommer att ställas till förfogande för de nämnda organisationerna. De särskilda åtgärder som har beslutats för att motverka arbetslöshet bland ungdomar gäller under hela år 1978 och 1979. Ett av de medel som ingår i denna åtgärdsarsenal är de enskilda beredskapsarbetena. Till sådana arbeten utgår statsbidrag med 75 96 av den totala lönekostnaden för ungdomar under 20 år. Härutöver finns det möjlighet för enskilda organisationer att vid beredskapsarbete för personer över 20 år få statsbidrag med upp till 75 96 av lönekostnaden. Avgörande för bidragets storlek är det värde arbetet kan anses ha för anordnaren. Det starka intresse som visats från bl.a. SHIO och LRF för att deltaga i arbetet för att motverka ungdomsarbetslösheten har gjort mig övertygad om att de och anslutna företag i likhet med andra organisationer på arbetsmarknaden är beredda att stå för de kostnader som ej täcks av nämnda statsbidrag.

Herr talman! Jag ber att få tacka arbetsmarknadsminister Wirtén för svaret på min interpellation. Jag ifrågasätter om statsrådet inte har missuppfattat min interpellation i grunden. Jag har inte frågat efter ökade statsbidrag till de arbetssökande ungdomarna eller till de företag som tar emot arbetssökande ungdom. Vad jag har frågat efter är resurser till näringslivsorganisationerna för att engagera dem i arbetet på att få fram så många platser som möjligt i näringslivet för de arbetslösa. — Jag citerar igen det uttalande som finns i regeringens pressmeddelande från den 19 september i samband med att regeringen lade fram det stora förslaget om 1,4 miljarder till åtgärder för att lindra arbetslösheten för ungdom. Där sades att regeringen övervägde att ”tillföra SHIO och LRF resurser i syfte att förmå småföretagare inom industri, hantverk o jordbruk att anställa arbetslösa”. Det var mot bakgrund av det uttalandet som jag ställde frågorna när, på vilket sätt samt i vilken omfattning de utlovade resurserna kommer att ställas till dessa organisationers förfogande för att genomföra de planerade åtgärderna.

Det tycker jag var ett vällovligt förslag, och jag tror att det skulle vara till stor nytta. Jag hoppas givetvis att detta förslag inte är avfört — det var ju samma arbetsmarknadsminister då som nu. Jag kan inte tro att han i nuvarande läge, när vi har så stort behov av arbetstillfällen för ungdom, vill ta tillbaka det. Anledningen till att jag ställde denna fråga är att jag tycker att det är mycket angeläget att man utvecklar metoderna för att nå resultat i det här avseendet. Jag tror att just införandet av beredskapsarbeten för ungdom, särskilt i de enskilda företagen, är en av de bästa åtgärder som vidtagits när det gäller att få fram meningsfyllda arbeten för ungdomarna. Kan man engagera företagen mera i den verksamheten, så kommer man att kunna uppnå goda resultat. Om man dessutom kan hjälpa arbetsförmedlingarna att informera om den stora arsenal av åtgärder som samhället nu ställer till förfogande för att minska arbetslösheten, är givetvis också detta en positiv åtgärd. Allt talar för att det finns ett stort behov av en ökad kontakt med näringslivet hos de ungdomar som saknar arbete. Goda erfarenheter har också kunnat redovisas från den verksamhet som bedrivits på detta område, bl.a. genom rapporter från ett antal länsarbetsnämnder i landet om resultatet av de företagsbesök som gjorts. Länsarbetsnämnden i Kristianstads län har under september besökt 318 företag. 90 personer från arbetsförmedlingarna i länet engagerade sig i dessa företagsbesök. Genom den satsningen fick man 168 jobb, varav en del noterades preliminärt. Länsarbetsnämnden har uttalat sig mycket positivt om dessa företagsbesök. I mitt eget län, Gävleborgs, har också flera sådana besök gjorts. Redan 1977 blev Gävle kommun uppmärksammad som en av de kommuner som först gjorde insatser på det här området. När tidningarna redovisade resultatet av den verksamheten kallade man det för succé. Man fick direkt 44 jobb, och därutöver utlovades preliminärt 120 jobb. Både facket och den deltagande personalen vid de företag som besöktes lovordade de kontakter som knöts genom den här verksamheten. Under hösten 1978 gjordes en liknande satsning för hela Gästrikland. Därvid besöktes 220 företag. Man kunde direkt notera 84 anställningar som ett resultat av kontakten med företagen, och 108 ytterligare anställningar övervägdes. Systemet med beredskapsarbeten för ungdom har som jag sade visat sig vara en bra metod för att skapa nya arbetstillfällen. Det har givit ungdomar sysselsättning, men det har framför allt skapat goda arbetslivskontakter. Man kan säga att beredskapsarbetena har utgjort inkörsporten när det gällt att skapa varaktiga anställningar inom näringslivet för ungdomarna. Det finns statistik över resultatet av dessa beredskapsarbeten. Man har för januari 1977 och januari 1978 studerat hur många varaktiga anställningar som skapats efter att möjligheten med beredskapsarbete har utnyttjats. Det har visat sig att av dem som slutade sitt beredskapsarbete i slutet av januari 1977 hade 79 96 fått anställning inom näringslivet, varav 71 96 i det företag där de haft beredskapsarbete. 1978 var många fler ute i beredskapsjobb, och även då kunde man notera utomordentligt goda resultat. 63 96 hade fått anställning efter beredskapsarbetets slut, varav 54 96 på den arbetsplats där de haft beredskapsjobbet. Dessa siffror är, av förklarliga skäl, avsevärt högre än de man uppnått inom den offentliga sektorn. De visar att denna möjlighet att minska ungdomsarbetslösheten bör utnyttjas i större utsträckning. Jag känner ju till arbetsmarknadsministerns intresse för dessa frågor och hans erfarenhet från kontakten med framför allt de mindre företagen.

"tv ön
Herr talman! Det är självfallet av stort värde att det finns en god kontakt mellan näringslivets organisationer och förmedlingarna. På ett naturligt sätt föreligger en sådan kontakt genom styrelseuppbyggnaden i arbetsmarknadsverket, från central nivå ned till lokal nivå. Här finns hela tiden kontaktytor, så att man kan diskutera hur man på bästa möjliga sätt skall kunna få ut informationen om de åtgärder som vidtagits för att hjälpa de ungdomar som råkat i svårigheter på arbetsmarknaden. Det visar sig också att flera organisationer har tagit fasta på detta och gått ut med informationsmaterial av olika slag för att just klargöra hur man inom den egna organisationen kan hjälpa till att ta hand om ungdomar som inte har fått plats på arbetsmarknaden. Därför är det naturligtvis svårt att särbehandla SHIO och LRF. Man måste behandla organisationerna på ett likvärdigt sätt. Nu är ju konstruktionen av det enskilda beredskapsarbetet sådan att man i organisationen kan anställa en ung människa för att arbeta med organisationsfrågor, exempelvis den fråga som Johan Olsson talat om. Då lämnas också de statsbidrag som jag nämnde i mitt interpellationssvar. Det är ju också den vägen många organisationer har valt för att effektivisera sin verksamhet. De enskilda beredskapsarbetenas volym är ganska stor. Det finns ca 10000 arbeten, och många organisationer och arbetsgivare — offentliga och privata — har känt sitt ansvar när det gällt att hjälpa till. När det här skrevs var avsikten att vidta åtgärder som skulle kunna motverka arbetslösheten på ett sådant sätt att det passar alla parter, och jag tror också att så har blivit fallet. Därför har jag också lämnat just det här svaret i dag. Johan Olsson talade om erfarenheterna i Gävleborgs län och i Kristianstads län. Jag känner till dessa erfarenheter och tycker att det är intressanta saker som har gjorts. Man har arbetat med litet olika metoder. I det ena länet tror jag att man nästan enbart arbetat med förtroendemän, medan man i det andra har arbetat med anställda förmedlare. Detta visar att man i länsarbetsnämndens egen regi kan ordna aktiviteter av det här slaget, om man känner att det finns ett behov och om man tycker att det är en bra väg. Sedan får nämnden i vanlig ordning prioritera resurserna.

Herr talman! Jag beklagar verkligen att statsrådet inte. vill ta fasta på de goda intentioner som kännetecknade det beslut som fattades av trepartiregeringen i september. Arbetsmarknadsministern säger att det skulle bli en särbehandling av organisationerna, men frågan är om man kan anföra sådana argument när det gäller att få till stånd aktiviteter som kan ge goda arbeten åt arbetslös ungdom. De nämnda organisationerna har ju god anknytning till ett stort antal företag —- småföretagen inom jordbruket och inom näringslivet i övrigt. I motsats till vad som gäller många andra organisationer finns det här en stor kontaktyta med möjlighet till nya jobb. SHIO och LRF når näringslivet och kan ge de meningsfulla arbeten som beredskapsarbetena skall vara. De här två organisationerna har små resurser. Man kan möjligen fordra av ett företag att det satsar litet extra på arbetsförmedling, dvs. på den del som gäller rekrytering av arbetskraft. Men organisationer som har näringspolitiska uppgifter inom länet har inte resurser att ägna sig åt dessa saker. Trepartiregeringen ansåg att man, om dessa organisationer ges resurser för de här aktuella uppgifterna, kan utnyttja en kapacitet som inte tagits i anspråk tidigare. Det finns också goda exempel på att man kan nå resultat på detta område. I Stockholms län, där SHIO har många medlemmar och förfogar över litet bättre resurser inom länsorganisationen än vad de har på motsvarande nivå i landet i övrigt, har man tagit upp denna fråga och tillsammans med landstinget och länsarbetsnämnderna gjort en hel del för att försöka höja antalet beredskapsjobb och öka kontakterna mellan ungdom och näringsliv. Jag fick alldeles nyss tillgång till en broschyr som de nämnda organen gemensamt givit ut. Av den framgår att länsarbetsnämnden understödjer verksamheten medan landstinget står för större delen av kostnaderna. Man redovisar där vilka möjligheter som finns och som står till förfogande för ungdomen. Man har i en första etapp avsett att informera företagen för att skaffa fram så många arbeten som möjligt. I en andra etapp avser man att — om formaliteterna kan klaras — anordna en 40-veckorskurs för ett lämpligt antal ungdomar, där den teoretiska utbildningen meddelas vid ett AMU-center eller ett företag som har resurserna för detta, medan ungdomarna får den praktiska utbildningen i det företag där de tidigare haft beredskapsarbete eller i ett företag som de själva väljer. Detta är en aktivitet som man borde ta vara på och som borde kunna stå som ett exempel för andra län. Man har eftersträvat att få resurser för en handläggare på detta område. Arbetsmarknadsministern hänvisar till möjligheten att anställa en ungdom under 20 år för att göra detta arbete. Självfallet fins den möjligheten, men det är fråga om i högsta grad kvalificerade uppgifter, och man kan inte förutsätta att dessa ungdomar skulle vara lämpliga för dem. Det skulle ge ett avsevärt bättre resultat, om man kunde anlita andra, erfarna krafter med erfarenhet från företagens arbete och förutsättningar.. Dessutom kräver arbetsförmedlingarna mer personal. Varför då inte möta den stora arbetsuppgift som arbetsförmedlingarna har med en sådan resurs? Jag tror att det skulle vara effektivt och billigt ur samhällets synpunkt och att man på det sättet snabbt skulle få en bättre kontakt med företagen och kunna nå goda resultat. Jag har lovordat denna typ av beredskapsarbete, men det finns en hel del grus i maskineriet också i detta sammanhang, och jag vill ställa frågan om inte arbetsmarknadsministern vill medverka till att undanröja en del byråkati och kantigheter och till att tillfredsställa en del önskemål som har framställts i detta sammanhang. För det första frågar man från företagshåll: Varför kan vi inte få även ungdom som är mellan 20 och 25 år? Samma fråga ställs också av ungdomarna. De frågar t.ex.: Varför kan inte vi som just har gjort vår militärtjänst och som har fyllt 20 år få chansen till ett beredskapsjobb i ett enskilt företag? Det är en angelägen fråga, som jag tycker att man snabbt borde kunna lösa. Det bör inte föreligga några större hinder för detta. På t.ex. länsarbetsnämnden i Gävleborgs län längtar man efter den dag när man kan genomföra de rationaliseringar som en sådan reform möjliggör. Det finns många andra frågetecken i detta avseende. Det har t.ex. sagts att ungdom som har en utbildning inte skall få sådana beredskapsjobb som det här gäller. Det är möjligt att det är fråga om en feltolkning av bestämmelserna på detta område, men i så fall fordras bättre information för att klargöra läget. Det är för det andra ett känt förhållande att det råder många missförstånd mellan facket och näringslivsorganisationerna i dessa frågor. Det har hänt att facket inte givit sitt tillstånd till att ett företag skall få ta emot beredskapsungdom, eftersom arbetsgivaren inte varit organiserad. Jag kan inte tro att det verkligen är avsikten, men det är en hel del frågor som måste klaras ut i detta sammanhang. Jag hoppas att arbetsmarknadsministern vill medverka till överläggningar som kan leda fram till resultat. Jag skulle vilja peka på vad som förekommit inom jordbruket i detta avseende. Jordbrukarna i den norra delen av landet är inte organiserade i någon större omfattning, och där har många erbjudanden om tillfällen till beredskapsarbete stoppats på grund av att facket inte varit tillräckligt positivt inställt. En sådan attityd torde väl bero på feltolkning av de bestämmelser som gäller, och sådana missförstånd borde kunna undanröjas. Jag vill fråga om arbetsmarknadsministern vill medverka till att minska byråkratin och underlätta tillämpningen av reglerna för beredskapsarbete.
Herr talman! Det kan ju vara svårt att få information att tränga igenom. Det har vi varit medvetna om i arbetsmarknadsdepartementet. Därför har vi också anslagit pengar för att förbättra informationen om en rad frågor på arbetsmarknaden. Det gällert.ex. trygghetslagarna. Den broschyr som Johan Olsson här visade upp från talarstolen tycker jag är ett bra exempel på hur man kan förbättra informationen. Denna broschyr skall följas upp med en annan broschyr som arbetsmarknadsstyrelsen kommer att ge ut och som gäller för alla länsarbetsnämnder, alltså för hela Sverige, på det sätt som Johan Olsson här efterfrågar. Jag tror sålunda att på den punkten kommer det att bli en förbättring. Vi har, herr talman, följt upp de här intentionerna på det sätt som jag redovisade i mitt svar och i min första replik. Det finns alltså möjligheter för organisationerna att anställa arbetslösa för att just hjälpa till med förmedling av sådana här insatser och för att hjälpa till med organisationsarbete över huvud taget. Det är inte något villkor i och för sig att det skall vara ungdom under 20 år, Johan Olsson. Det går att få statsbidrag till 75 96 även för dem som är över 20 år. Men vi har i och för sig prioriterat gruppen under 20 år därför att vi tycker det är viktigast att se till att dessa ungdomar har en vettig sysselsättning. Vidare tog Johan Olsson upp frågan om möjligheterna för olika arbetsgivare som saknar avtal att anställa ungdomar i beredskapsarbete. Frågan ligger kanske litet grand utanför interpellationen, men jag tycker ändå att det är angeläget att säga något om den, herr talman. I gällande regler sägs att om det inte finns avtal, skall det styrkas att avtalsenliga förmåner utgår. Detta innebär att det inte finns något tvång att teckna avtal för att få möjlighet att anställa någon i beredskapsarbete. Däremot skall den som anställs av ett sådant företag garanteras att likvärdiga förmåner utgår. Det tycker jag är ett rimligt krav. Eftersom de här ärendena har vållat en hel del problem, har AMS föreskrivit att i de fall den fackliga organisationen har avstyrkt ett beredskapsarbete skall ansökan avgöras av länsarbetsnämnden i plenum. I nämnden ingår då representanter för såväl arbetsgivarsom arbetstagarorganisationerna, och de kan således bevaka sina intressen. Herr talman! Jag menar att vi på olika sätt har följt upp det här uttalandet som Johan Olsson har citerat.

Herr talman! Jag kan inte instämma i den sista meningen, nämligen att arbetsmarknadsministern har följt upp uttalandet. Jag är övertygad om att de överläggningar som låg bakom det här uttalandet på den tiden och som väl också budgetministern deltog i var betydligt mer avancerade än detta uttalande; man avsåg ändå att ge resurser för handläggare/informatörer för de här organisationernas länsorganisationer. Jag vill inte såga av några kontakter här utan uttalar verkligen förhoppningen att det här skall kunna leda till resultat. Ett positivt uttalande noterar jag ändå, nämligen att man är öppen för att medge att även personer över 20 år som kan vara kvalificerade för sådana här arbetsuppgifter kan få anställas med statligt bidrag på 75 26. Det är väl en utgångspunkt som organisationerna bör utnyttja. Det kanske kan ge goda resultat som leder till kompletterande åtgärder senare. Jag hoppas det blir kontakter i det avseendet. Den andra frågan, rörande önskemålet om 20-årsgränsen, fick jag inget svar på. Jag hoppas man är beredd att medge att i enskilt beredskapsarbete skallockså ungdomar över 20 år kunna tas in på samma sätt som när det gäller organisationer och kommuner. Det är en angelägen fråga som man har ställt från både ungdomen och näringslivet. Till slut vill jag tacka för de svar som lämnats. Jag hoppas dock att arbetsmarknadsministern omprövar intentionerna och har en mer positiv inställning i det fortsatta arbetet än vad han givit uttryck åt i svaret. Jag hoppas också att vad som har sagts här av arbetsmarknadsministern kan leda till aktiva åtgärder för att knyta resurser till det arbete som redan pågår och som i praktiken bevisligen har gett goda resultat. Det gäller alltså att engagera företagsorganisationerna, vilket varit en bortglömd fråga i många sammanhang hittills. Organisationerna är själva villiga att ställa upp. Jag vet att åtminstone SHIO-Familjeföretagen är intresserade av att göra det, och man vidtar där olika åtgärder för att undanröja svårigheter, men man vill då också att statsmakterna skall gå organisationerna till mötes med hjälp och bistånd i detta gemensamma arbete. Jag vill uttala en förhoppning om att det samarbetet skall kunna öka i framtiden.

Herr talman! Tore Nilsson har frågat mig om jag avser att vidtaga några åtgärder för att genom FN eller andra internationella organ söka förbättra de förhållanden som råder i Etiopien. Vidare har Tore Nilsson frågat om jag anser att särskilda hjälpinsatser kan göras för svenskar i Etiopien om läget där skulle ytterligare försämras. 1. Etiopien har efter revolutionen år 1974 gått igenom en tid av svåra yttre och inre konflikter med krig i Ogaden och Eritrea. Den nationella enheten har hotats av separatiströrelser och läget inom landet har präglats av betydande oro med inslag av våld och brutalitet. Terrormetoder har använts såväl av regeringen som av dess motståndare. Särskilt var detta fallet under förra året, då den etiopiska ledningen proklamerade ”den röda terrorn” för att, som man sade, slå vakt om revolutionen. Under denna tid bemöttes de politiska motståndarnas våldshandlingar skoningslöst och utan urskillning av regimen. Den svenska regeringen har vid åtskilliga tillfällen, både officiellt och vid direkta kontakter med etiopiska regeringen, reagerat emot det våld som förekommit i Etiopien. Jag kan erinra om det uttalande som gjordes om Etiopien i regeringsdeklarationen i mars förra året, där det sades: ”Den terror och motterror som förekommit där de senaste åren har väckt berättigad internationell uppmärksamhet. Vi ser allvarligt på de kränkningar av grundläggande mänskliga rättigheter som därvid begås.” ”På senare tid har den inrikespolitiska situationen i Etiopien stabiliserats. Samtidigt har våldet avtagit. Därigenom har förutsättningarna förbättrats för att det ekonomiska och sociala utvecklingsarbete som inleddes i och med revolutionen skall kunna fullföljas. Bl. a. har en långtgående jordreform genomförts som bidrar till en social och ekonomisk utjämning på landsbygden. Ett annat positivt resultat av den etiopiska revolutionen är tillkomsten av bondeföreningar och stadsdelsföreningar, varigenom ett ökande antal människor engagerats i den lokala organisationen och i samarbete med statliga myndigheter i fråga om utbildning och hälsovård, jordoch skogsbruk osv. De förhållanden som beskrivs i en nyligen publicerad Amnestyrapport hänför sig framför allt till terrorvågen förra året, och Amnesty International gör den bedömningen att situationen i fråga om mänskliga rättigheter sedan dess blivit bättre. Fortfarande förekommer dock godtyckliga arresteringar, och ett stort antal personer hålls fängslade för sina politiska åsikters skull, ofta sedan flera år. Det är omvittnat att många av de politiska fångarna, bland dem också ungdomar och anhöriga, lever under svåra förhållanden. Det är angeläget att trycket från en internationell opinion hålls uppe. Det är därför viktigt att vi i Sverige nära följer utvecklingen i Etiopien och också i fortsättningen till etiopiska regeringen framför vår syn på skyddet av de mänskliga rättigheterna. De fortlöpande kontakter vi har direkt med denna regering är därvid av betydelse. Vi hoppas givetvis att den förbättring vi nu kan skönja skall fortsätta. Arresterade personer måste få tillfälle att svara inför domstol. Oskyldiga bör släppas och fångar ges en human behandling. Också det arbete som bedrivs på mänskliga rättighetsområdet i FN och i andra internationella organ är naturligtvis av betydelse i sammanhanget. Sverige deltar aktivt i detta arbete. Vi har bl.a. medverkat till att FN antagit resolutioner om behandlingen av politiska fångar och om fortsatt kamp mot dödsstraff och tortyr. Sverige är också såsom medlem i FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna verksamt för att förhållandena på det mänskliga rättighetsområdet skall förbättras i de länder, bl.a. Etiopien, som behandlas inom 2. Enligt beredskapsinstruktionen för de svenska utlandsmyndigheterna skall det finnas en beredskapsplan vid varje myndighet. Planen är avsedd att ligga till grund för de åtgärder, bl.a. evakuering, som skall vidtas i en krissituation. Åtgärderna får sedan anpassas till förhåHandena i det aktuella läget. I en evakueringssituation ankommer det i första hand på utlandsmyndighetens chef att bedöma vilka åtgärder som är lämpliga och nödvändiga. Det förtjänar dock att nämnas att evakuering sker helt på frivillighetens grund. Någon möjlighet att tvinga en svensk medborgare att låta sig evakueras finns inte. Utrikesdepartementet har det yttersta ansvaret för en evakueringsoperation och leder den. Departementet skaffar också transportmedel för evakueringen. Det hindrar givetvis inte att utlandsmyndigheten själv ordnar transporten i en kaotisk situation eller om en evakuering av andra skäl måste ske innan departementet kunnat bistå. Utlandsmyndigheten skall om möjligt samråda med i första hand de nordiska ländernas ambassader och konsulat men också med andra ambassader och konsulat på platsen. Ambassaden i Addis Abeba har sedan länge en väl förberedd beredskapsplan. Ambassaden har noga följt utvecklingen i Addis Abeba och i provinserna bl.a. genom ständiga kontakter med missionärer, SIDA anställda och andra i landet verksamma personer. Ambassaden har varit och är beredd att genomföra en evakueringsoperation för den händelse utvecklingen skulle göra detta motiverat. Ingenting tyder dock f.n. på att detta skulle bli nödvändigt, eftersom läget i landet har i viss mån stabiliserats på senare tid. Ambassaden har beredskapsmässigt ansvar också för danska och norska medborgare i Etiopien. F. n. finns ungefär 175 svenska och tillsammans lika många danska och norska medborgare i landet.

Herr talman! Tänk att människor kan vara så grymma! Så uttryckte sig en person, som nyligen helt oväntat blev släppt ur ett fängelse i Addis Abeba, där han suttit som politisk fånge utan att veta varför, i ett fängelse där det förekommit tortyr och där allt var nyckfullt. När han skulle marschera ut därifrån, kom en soldat, som bara sade: Följ med! Fången visste inte om han skulle avrättas eller bli fri. Detta är en bild från dagens Etiopien. Jag ber att få tacka utrikesministern för svaret på min interpellation, som väcktes redan i november, då aktuella rapporter förelåg bl.a. från Amnesty International om vad som hänt där nere. Jag vill först ta upp den senare delen av utrikesministerns svar, den som står under siffran 2. Det är ett bra, upplysande och lugnande besked. I de sista raderna av svaret säger utrikesministern att ingenting f. n. tyder på att det skulle bli nödvändigt att genomföra en evakuering eller att vidtaga extra snabba åtgärder, eftersom läget i landet i viss mån har stabiliserats på senare tid. Det står ”i viss mån”, vilket väl egentligen strider mot början av svaret i del 1. Men det är i varje fall gott att veta att ambassaden har resurser och möjligheter och att det finns en beredskapsplan, . Om jag sedan skall gå över till den första delen av svaret, får jag säga att detta i korta drag är en korrekt redogörelse för vad som har skett efter 1974. I redogörelsen finner jag dock en försiktig och mild ton i uttrycken. Det finns däri ingenting av den avsky vi säkert alla känner inför det som har skett och sker. Jag lägger också märke till att utrikesministern i svaret talar i perfektum och inte i presens. Det är framför allt tal om vad som förekommit förr — förra året t.ex. Ordet stabilisering nämns ett par gånger. Dessutom finns det oriktiga uppgifter i svaret, menar jag. Det sägs att det var i och med revolutionen som arbetet begynte, och så nämns sådana förändringar som jag menar hade begynt långt förut. Revolutionen skall fullföljas, heter det. Vad betyder väl egentligen det? Jag skall ta upp detta längre fram i mitt anförande, men jag vill först säga någonting om det som pågick i Etiopien före 1974. De svenska insatserna där ute är, som jag också säger i interpellationen, mycket gamla. De begynte för mer än hundra år sedan. Sedan har SIDA haft ett långvarigt och mångsidigt arbete där. Jag har haft tillfälle att under ett par resor se situationen och arbetet i Etiopien med egna ögon, och jag har sedan ungdomen intresserat följt med vad som hänt där ute. Man har faktiskt kunnat iaktta en stor förändring. Låt mig bara nämna ett sådant projekt som CADU, som jag har haft tillfälle att besöka, med de skolprojekt och det hälsovårdsarbete som förekommer där. Utrikesministern talar om bondeföreningar. Jag mötte faktiskt bondeföreningar både 1967 och 1974, då jag var i Etiopien. Jag vet också genom andra personer att det redan då fanns vad man kunde kalla bondeföreningar. När det gäller jordreformen, som nu att döma av svaret är genomförd, vill jag framhålla att det sedan länge funnits svenska experter på det området i Etiopien. Jag har själv träffat folk från lantmäteriet som arbetat där ute. Visst gick utvecklingen långsamt! Det måste den göra i ett land som skulle utvecklas från stenåldern till modern tid. Men jag tycker att det är alltför positivt när utrikesministern i sitt svar talar om att i och med revolutionen kom reformerna. Revolution betyder i Etiopien kaos och tillbakagång. Visst hoppas även jag att det skall kunna bli bättre och att läget verkligen skall kunna stabiliseras, men jag är tveksam inför uppgiften om att det redan har skett så mycket. När det gäller ordet stabilisering och den verklighet som ligger bakom fruktar jag att det betyder att många dödas, att fruktan har blivit större, att greppet egentligen är hårdare och att man har ett resignerat och lamslaget folk. Jag har väldigt svårt att se att man med fog kan använda uttrycket ”positivt resultat” i något sammanhang när det gäller revolutionen i Etiopien.

Ja, det är till en del sant. Men det har förekommit en mängd andra skoningslösa och våldsamma aktioner från regeringens sida. Jag vet om att man ute på gården till ett tryckeri sköt ned många av de anställda bara därför att man misstänkte att de var mot regeringen. Därför tycker jag att man måste säga att svaret, även om det är riktigt, borde ha kunnat visa fler sidor av förhållandena. Bakom min fråga i november stod bl.a. Amnesty Internationals rapport. När det nu heter att det blivit bättre sedan dess vill jag nämna att jag har en del kontakter som säger att det egentligen har blivit värre. Låt mig läsa ur någonting som kan sägas vara en privatrapport. Jag vill på grund av faran för repressalier inte säga mer, men rapporten är känd både i Norge och i Sverige. Det står bl.a. följande i denna rapport: ”En tillfällig besökare i Etiopien och då i första hand Addis Abeba får ett intryck av att lugna och fredliga förhållanden råder, att den politiska situationen stabiliserats. Men får man en lite djupare inblick och kontakt med folk i allmänhet, blir det ganska klart att den politiska situationen är lika osäker nu som tidigare, och man märker en resignation ibland den breda massan. Man ser ingen ljusning i situationen. Krig och oroligheter förekommer inte bara i Eritrea utan i flera andra provinser. Livsmedelsbristen har lett till hungersnöd, i t.ex. Wollo beräknas ca 1,2 milj. hotas av akut hungersnöd”. Inflytandet från Ryssland, Östtyskland och Cuba blir allt starkare. Är det stabilisering? Ännu försvinner alltså människor eller hittas döda utan att man hann se att de var försvunna. Det kanske är färre personer som försvinner nu, men efter samtal med människor som har kontakter där ute vill jag säga att alla vet att ingen egentligen kan vara säker. Dergen, militärrådet som styr, lever tydligen själv i fruktan och håller därför hela folket i fruktan. Jag läste med intresse i Svenska Dagbladet i november Gustaf von Platens artikel Lyckad revolution? Jag vill ta litet tid i anspråk för att citera ur den. ”Nu senast har Amnesty riktat strålkastarkäglan mot Etiopien. Den rapporten kom för några dagar sedan, den har publicerats och kommenterats av tidningar och etermedia: Omkring 30 000 etiopier har dödats sedan militärregimen infördes för några år sedan.” Det här är alltså förbi, om vi får tro svaret, men det har ändå skett. ”AMNESTY talar om fruktansvärda övergrepp, om politiska arresteringar, tortyrav fångar, och massmord. Tusentals verkliga eller misstänkta motståndare till regeringen, inklusive kvinnor, studenter och skolbarn har fängslats. Många har torterats. Fångar har utsatts för elchocker, de har sänkts ner i het olja. Naglarna har dragits ut på fingrar och tår. Sexuell tortyr är inte ovanlig.” Längre fram i artikeln heter det: ”Terrorn har varit så massiv och så bestialisk att det stundtals är svårt för en läsare av rapporten att känslomässigt begripa vidden av det mänskliga lidandet, och konkretisera den grymma verklighet som speglas i de statistiska beräkningarna och de kyligt beskrivna vittnesmålen.” Jag är säker på att Hans Blix och jag har samma uppfattning, nämligen att detta är förfärligt. Jag kan också upprepa det jag började mitt anförande med att säga: Hur kan människor vara så grymma? Den här artikeln kom i mina tankar då jag läste svaret, och det finns i svaret någonting av det som sades av radioreportern Ölander enligt samma artikel i Svenska Dagbladet. Han har kommenterat Etiopienrapporten i radio, och fastän han hade tillgång till siffrorna om 30 000 döda säger han, att då han kom dit var allt lugnt i Addis Abeba, precis som det stod i svaret. Alla skolor och läroinrättningar var öppna och fyllda av elever. Livet i staden var nästan normalt, och visserligen talade många om döda på gatorna, men ”få hade sett dem eller visste exakt hur många de var”. Då skriver von Platen, enligt min uppfattning dräpande: ”Så bra för etiopierna att allt är lugnt, när redaktör Ölander kommer dit. Och så egendomligt att han i ett land, präglat av förföljelse, misstänksamhet och skräck inte kan hitta några åsyna vittnen till grymheterna. Eller någon enda som exakt räknat liken på gatorna.” — Talar inte det om att folk inte törs säga någonting? Det tycks man inte förstå på Sveriges radio. von Platens artikel fortsätter: ”Visst förekom det, erkänner Ölander, ”en rad mer eller mindre godtyckliga avrättningar. Men samtidigt måste man, fortsätter Ekots kommentator, understryka att i det svarta Afrika är det bara i Etiopien en verklig revolution har genomförts, en revolution, som totalt förändrat samhället. Det som man på svenskt håll har efterlyst under många långa biståndsår, en effektiv jordreform, har satts i kraft och lyckats.” Jag ber utrikesministern om förlåtelse, men jag tycker att det är en märkvärdig samstämmighet mellan Ölanders ord och svaret. Jag har det största förtroende för utrikesministern, men kanske man skall vara litet mer kritisk uppe på UD! Utrikesministern sade ungefär detsamma som Ölander: En effektiv jordreform har satts i kraft och lyckats. Man har även lyckats samla stadsbefolkningen och organisera den. Och nu har situationen lugnat sig. Har vi under biståndsåren gått och väntat här i Sverige? Har t.ex. Fosterlandsstiftelsen, som började 1966 med sitt arbete där ute, gått och väntat på en revolution som skulle betyda ett fullföljande av det vi egentligen innerst ville? Jag är övertygad om att Hans Blix och jag har precis samma svar. Men jag tycker att svenska folket bör få reda på att en färgning är på gång. En person har sagt mig att det inte finns en familj i Addis Abeba som inte har sorg. Jag har försökt kolla detta och funnit att det troligen inte är någon överdrift. Radioreportern Ölander fann alltså allting lugnt. Jag har här ett litet pressmeddelande från Aktionen för politiska fångar i Etiopien som den 10 januari uppvaktade Etiopiens ambassadör i Stockholm. I uppvaktningen deltog också fru Karin Söder, som kanske kan säga mer om detta. Gruppen som representerar ett stort antal svenskar med intresse och sympati för Etiopien och dess folk har överlämnat en vädjan till Etiopiens regering. Där konstateras det som även framkommit i interpellationen och svaret. Gruppen uttrycker sin fruktan för att om de politiska fångarna och deras familjer kvarhålls i fängelse, särskilt gamla och sjuka med flera års fängelsevistelser bakom sig, så skall detta ha en negativ inverkan på förbindelserna mellan de båda länderna. Därför vädjar gruppen till den etiopiska regeringen att frige dem. Jag tycker att detta var en bra aktion som visar att mycket görs från svensk sida. Jag är tacksam över det som Hans Blix säger om vad regeringen har gjort och vad som görs på det internationella planet. Men jag skulle vilja betona att det gäller att göra mer. Det gäller framför allt fängelserna i huvudstaden Addis Abeba. I stort får man en känsla av att eftersom det råder krig där borta, så är det inte underligt att det blir många fångar. Det sägs inte rent ut, men jag läser det mellan raderna. Det är just i det centrala Addis Abeba som fängelserna finns. Jag tror att den svenska regeringen bör reagera. Det sägs i svaret att den svenska opinionen är av betydelse. Det vill jag gärna hålla med om och starkt stryka under. Resolutionerna om de mänskliga rättigheterna är värdelösa om de inte efterlevs. När det gäller de politiska fångarnas situation har jag i min interpellation sagt att det råder olidliga förhållanden i många fängelser. Nu talas det om jag vill framhålla det, även om ni förmodligen känner till det på UD — att man skall förflytta fångar från huvudstaden till arbetsläger i södra Etiopien. Eftersom fängelserna är så förfärliga från hygienisk synpunkt och på annat sätt så är väl det bra. Men hos dessa människor finns en stor fruktan för att denna förflyttning till arbetsläger bara är ett täcknamn för någonting mycket värre, nämligen likvidation av tusentals personer som inte är brottslingar. Det är lättare att finna gravställen vid dessa arbetsläger, säger somliga där nere som känner till dessa planer. Det gäller alltså inte förbrytare utan människor som i de flesta fall inte ens deltagit i något politiskt arbete. Det finns fångar som nu sitter på sitt femte år i en cell och bland dem finns barn och kvinnor. Det är fackföreningsmedlemmar och studenter, trots att Ölander fann skolorna öppna. Det finns i Akaki sedan månader 200 kvinnor som sitter inspärrade i så trånga celler att de inte kan få någon som helst motion. Mot bakgrund av det svensk-etiopiska samarbetet sedan mer än ett sekel och med kännedom om vad Sverige betytt för Etiopien tror jag att Sveriges röst har särskilt goda förutsättningar att nå fram till Etiopien. Den tidigare utrikesministern Sven Andersson ställde för någon tid sedan en fråga till utrikesministern i vår föregående regering Karin Söder. Det blev då en debatt om Uganda. Sven Andersson slutade med att ge ett råd till Karin Söder, nämligen att samtala personligt med ledarna i Uganda om grymheterna där. Jag vill ge samma råd till utrikesminister Hans Blix. Han säger ju att det finns personliga kontakter. Jag vet inte om det betyder att Hans Blix kan ringa upp och tala med Mengistu Haile Mariam och säga att vi här i Sverige, som så länge tyckt så bra om Etiopien och som har så många vänner där, ser för att förbä förhållandena i Etiopien verkligen anser att Etiopien skall frige de politiska fångarna och göra det snart. Så en sak till! Ingenting i svaret berör — och det är kanske omöjligt för UD att göra det — vad jag citerade ur en rapport som är känd i Skandinavien. Det heter där: ”Inflytandet ifrån Ryssland, Östtyskland och Cuba blir allt starkare. Även om landet försöker upprätthålla förbindelser med Västvärlden, är det klart att man har kommit i en så stark beroendeställning till Öst, att man starkt har beskurit sin handlingsfrihet.” Frågan är väl egentligen hur det skall gå med Afrika. Revolutionen är genomförd i ett enda land, säger Marcus Ölander. Revolutionen har positiva resultat, säger Hans Blix. Ja, men är det inte fråga om ett försök från kommunismen att få hela Afrika med dess naturrikedomar under kontroll? Jag vill inte att utrikesministern skall uppfatta mig som negativ eller i ond mening kritisk.

Herr talman! Jag kan försäkra Tore Nilsson att jag inte alls uppfattar honom som negativ mot Etiopien —- tvärtom genomsyras hans interpellation och hela hans anförande av en varm känsla för Etiopien. Det är också den känslan som ligger bakom det mycket långa samarbetet mellan Sverige och Etiopien och de förbindelser som vi haft med Etiopien genom decennierna. Etiopien är ett av de länder med vilka vi haft biståndssamarbete allra längst. Jag vill inte heller att han skall uppfatta det svar jag har givit som överslätande. Om det finns punkter som inte är täckta beror det snarast, tror jag, på att frågan inte var inriktad på dem. Tore Nilsson har frågat om åtgärder för att genom FN eller andra internationella organ förbättra de förhållanden som råder i Etiopien. Jag har talat om de förhållanden som råder i Etiopien, men inte om det förflutna. Jag vill på intet sätt förringa de insatser som gjordes före revolutionen. Naturligtvis har mycket utvecklingsarbete skett under den perioden. Det CADU-projekt som Sverige var inblandat i startade före revolutionen. Den jordreform som nu är genomförd var också en politik som man förespråkade på svenskt håll. Det ligger alltså ingenting överslätande i det svar jag har givit. Jag kan inte se att vi bara talar i perfektum. Vi säger att situationen har stabiliserats. Det är faktiskt bara ett citat från Amnestyrapporten. Att det finns positiva resultat av revolutionen bortraderar inte de negativa aspekterna, som jag också talar om. Tore Nilsson tog upp frågan om bondeföreningarna. Det är riktigt att det fanns bondeföreningar tidigare, men de var bildade på frivillig grund, om jag har förstått saken rätt. Nu är de organiserade på laglig basis och förekommer i omfattande utsträckning. Jag pekar i mitt svar också på negativa aspekter av revolutionen. Det är alldeles säkert så att någon åsiktsfrihet inte existerar och att mycket missnöje är undertryckt, som det ofta är i en totalitär regim. Jag vill särskilt framhålla att jag i svaret säger att det fortfarande förekommer godtyckliga arresteringar. De fångar som Tore Nilsson talade om och som suttit fängslade i många år talade också jag uttryckligen om. Jag säger att ett stort antal personer hålls fängslade för sina politiska åsikters skull, ofta sedan flera år. Det har omvittnats att, som Tore Nilsson säger, de politiska fångarna — bland dem ungdomar — lever under svåra förhållanden. Jag talar inte bara om — när det gäller vad vi kan uträtta genom våra förbindelser — vad vi har gjort, utan jag säger att vi framför våra åsikter vid de fortlöpande kontakter vi har direkt med den etiopiska regeringen. Vi talar även om dagens situation och om framtiden när vi säger att arresterade personer måste få tillfälle att svara inför domstol, att skyldiga bör släppas och att fångar skall ges en human behandling. Vi får överväga det lämpligaste sättet att framföra dessa synpunkter och åsikter till den etiopiska regeringen. Vi har den etiopiska ambassaden i Stockholm som vi kan samtala med, vi har den svenska ambassaden där nere, och tillfälle kan även ges att framföra synpunkterna direkt till etiopiska ledare. Tore Nilsson talar slutligen om det sovjetiska inflytandet i Etiopien. Det är riktigt att det har varit stort — i varje fall är det sovjetiska biståndet omfattande. Det finns också ett stort kubanskt inflytande. Vi har uppgifter som tyder på att över 10 000 kubaner skall finnas i Etiopien. Det var inte om detta Tore Nilsson frågade i sin interpellation, och det var därför jag inte heller kommenterade det. Jag tror inte att vi i grunden skiljer oss åt beträffande den varma synen på önskemålet om en utveckling av Etiopien eller när det gäller den ångest vi känner inför det våld och den brutalitet som förekommer. I båda hänseendena tror jag vi står eniga. Jag har på inget sätt velat översläta någonting, och jag tror att, om svaret läses noggrannare, båda sidorna till fullo kommer att Synas.

Herr talman! Jag sätter stort värde på att utrikesministern gjorde det här tillägget. Och jag vill en gång till säga att jag uppfattade svaret som sådant att vi inte är oense i sak. Men om en person som icke är närmare insatt i förhållandena där ute men har hört om oroligheterna läser svarets fyra sidor måste vederbörande få det intrycket att nu har den avgörande förändringen skett. Det är visserligen sant att min fråga inte gav anledning att ta upp en del av de saker jag sedan berörde, men den som läser svaret måste ändå tro att Etiopien är på väg mot goda tider — revolutionen har lyckats. Det ordet står inte, men det sägs att i och med revolutionen har reformer fullföljts osv. Det har varit svåra tider. Det har Amnesty sagt, och det säger utrikesmi nistern i dag; förhållandena är inte lyckliga, men vi skall göra mer. Man skulle kunna se det bara så, men om man sitter inne med kunskap om det som varit och om det som sker och om man känner till de många som finns i fängelserna, tycker man inte svaret är så lugnande. När de positiva resultaten nämns och man t.ex. talar om bondeföreningar säger utrikesministern att dessa förr tillkom på frivillig väg — det är riktigt — och nu sker det på laglig väg. Då lägger Hans Blix en annan innebörd i ordet laglig än jag gör, nämligen att laglig är detsamma som tvång, ett kommando. Det är bara en liten sak som belyser situationen. Därför tycker jag att om man när man läser svaret får intrycket att det har blivit bättre, att det skall bli bättre och att det blir bra frukter av en revolution, då har man kommit alldeles vid sidan om — även om det på sätt och vis ligger en sanning i det. Jag för min del menar att auktoritära regimer av detta slag har väldigt svårt att genomföra någonting som är önskvärt. Vi kan inte gå in och förändra med våld, vi kan inte gå in med andra påtryckningar än på det diplomatiska planet, men jag tror att det går att göra något mer och vädjar en gång till till utrikesministern om detta. Man bör framför allt vara mycket kritisk inför sådana rapporter som liknar dem jag vet att herr Ölander har framfört. Man måste hela tiden vara inställd på att det som kallas lugn kan betyda och förvisso betyder att människorna verkligen kommit under kontroll och att dergen utövar den med sådan effektivitet att det inte är lönt att försöka opponera sig. Man kan inte för herr reportern Ölander tala om, hur många lik som låg på gatan den och den dagen osv. Detta ligger bakom. Jag menar alltså inte att utrikesministern har missat att svara på min fråga, utan jag medger att jag här gått utöver vad som sades i interpellationen. Men bakom ett svar, som i viss mån är så positivt mot Etiopien, måste ligga en kännedom hos UD, som borde ha gjort att svaret varit skarpare formulerat.
Herr talman! Jag vill bara göra två preciseringar. Den ena är att när jag använde uttrycket att bondeföreningarna nu fungerade på laglig bas avsåg jag en institutionaliserad och nationell bas. Den andra punkten är egentligen bara att vi enligt mitt förmenande inte skall förtiga vare sig de negativa eller de positiva resultaten av revolutionen. Jag tycker att jag i mitt svar har pekat på bådadera.

Herr talman! Åke Gillström har frågat mig vad anledningen är till att inte kommunerna har hörts direkt i fråga om slutbetänkandet från utredningen om skolan, staten och kommunerna och om remissförfarandet i denna fråga utgör en ny princip från regeringens sida. Självfallet anser jag det viktigt att kommunerna får ge sina synpukter på de förslag som SSK lagt fram. Vid fastställande av remissordningen har jag emellertid också sökt ta hänsyn till det allmänna önskemålet att i möjlig mån begränsa remissverksamheten. Jag har vad gäller kommunerna tyckt mig kunna göra detta från det antagandet att många kommuner sannolikt har i stort sett likartade förhållanden att beakta vid besvarandet av SSK remissen. Remissordningen i detta fall innebär att länsskolnämnderna skall inhämta synpunkter från ett lämpligt antal kommuner och landstingskommuner som grund för sina yttranden. Nämnderna har i remissen anmodats att vid valet av kommuner eftersträva att åstadkomma en så allsidig belysning som möjligt av utredningsförslaget. Häri ligger enligt min mening en garanti för att inte några väsentliga kommunala intressen förbigås. Alla kommuner har vidare genom departementets försorg fått tre exemplar av betänkandet. Den kommun som så önskar kan därför naturligtvis, även utan att beredas särskilt tillfälle därtill, låta höra av sig i ärendet. Att kommunernas remissvar går till länsskolnämnderna — för att av nämnderna med eget yttrande vidarebefordras till regeringen — ser jag snarare som en styrka än som en svaghet i remissförfarandet. Nämnderna får på så sätt en klar överblick över kommunernas ställningstaganden i den region resp. nämnd företräder. Vid beredningen av regeringsärenden skall enligt regeringsformen behövliga upplysningar och yttranden inhämtas från berörda myndigheter. I den omfattning som behövs skall tillträde lämnas sammanslutningar och enskilda att yttra sig. Remissordningen fastställs sålunda från fall till fall på grundval av de överväganden som görs sedan man inom regeringskansliet tagit del av det aktuella betänkandet. Detta är huvudprincipen i fråga om remissförfarandet vad gäller betänkanden. Mot denna bakgrund kan man enligt min mening i nu förevarande fall inte tala om någon ny princip.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Rodhe för svaret. Eftersom handläggningen av remissomgången för SSK-utredningen har skett på ett ovanligt sätt är det naturligtvis inte så lätt att ge ett svar som kan anses tillfredsställande. Statsrådet vill inte betrakta tillvägagångssättet att gå förbi kommunerna som en ny princip. Den delen av svaret tar jag som en bekräftelse på att tillvägagångssättet den här gången är en engångsföreteelse, närmast att betrakta som ett olycksfall i arbetet. Det är nämligen knappast ett allmänt önskemål, som fru Rodhe hävdar, att begränsa remissverksamheten. Vårt demokratiska arbetssätt kräver snarare att så många som möjligt får tillfälle att lämna synpunkter. Även om kommunerna får många remissyttranden att skriva, så tror jag att detta är ett av de svar som de i full demokratisk ordning önskar utfärda direkt och inte via en länsskolnämnd. SSK berör kommunerna så ingående. Utredningen vill ju öka kommunernas inflytande, och det kommer i sin tur att betyda att länsskolnämnderna får en annan ställning gentemot kommunerna. Länsskolnämndernas inflytande över kommunala beslut på skolområdet minskar eller försvinner helt. Länsskolnämnderna föreslås ju själva av SSK bli föremål för utredning. Mer behöver inte sägas för att man skall förstå det olämpliga i att låta länsskolnämnderna utse lämpliga kommuner för remissyttrande. Kommunerna upplever dessutom ett remissyttrande via en länsskolnämnd som mindre tungt. Man löper alltså en uppenbar risk att hela remisshandläggningen blir en ren tjänstemannaprodukt. Det är inte troligt att yttrandena förankras i kommunstyrelserna och än mindre i fullmäktigeförsamlingarna. Ett av de omstridda förslagen i utredningen om skolan, staten och kommunerna är överförandet av tillsättning av skolledare och lärare från länsskolnämnd, SÖ och regering till kommunerna. På den punkten föreligger särskilda yttranden av berörda personalorganisationer, som inte önskar en sådan förändring. Enbart i den frågan finns anledning till en grundlig kommunal direktremiss, där länsskolnämnder inte bör ha någon som helst möjlighet att påverka valet av kommuner. Erfarenhetsmässigt är det nämligen så att små kommuner känner ett större beroende av länsskolnämnden än stora kommuner. De senare har ju bättre möjligheter att få expertis på området. Jag hoppas till sist att den här nya remissordningen inte skall behöva betraktas som ett sätt att snabbt sopa SSK-betänkandet under mattan. Eller är det detta som är den egentliga avsikten?

Herr talman! Åke Gillström uttryckte förhoppningen att det här tillvägagångssättet skulle vara en engångsföreteelse och snarast ett olycksfall i arbetet. Jag vill kanske inte beteckna det så. Det är ett försök att på ett område åstadkomma ett något hanterligare remissförfarande. Och man kan väl ärligen säga att här finns naturligtvis i viss mån dubbla intressen. Vi har alla ett intresse av att remissförfarandet skall bli så pass hanterligt att propositionen i ärendet, om den skall framläggas, blir färdig så fort som möjligt. Jag har ju i andra sammanhang markerat att jag tycker det är väldigt viktigt att man på departementet får tillfälle att läsa och ordentligt arbeta igenom vad remissinstanserna säger. Samtidigt är det ju önskvärt att man får en så mångsidig remissopinion som möjligt uttryckt i remissvaren. Och här, menar jag, finns det naturligtvis olika intressen — avvägningar kan ske på olika sätt. Det här är ert sätt. Vi får se vad det ger. Och jag vill fortfarande markera att det naturligtvis finns alla möjligheter för kommuner, som inte direkt skulle bli utvalda av länsskolnämnderna, att svara i detta sammanhang — spontant alltså. När Åke Gillström säger att risken är att man betraktar ett remissyttrande som mindre tungt när det går via länsskolnämnd, så är det väl i och för sig inte direkt min erfarenhet att detta skulle vara fallet, och i synnerhet om man tycker att yttrandet är väsentligt har man alla möjligheter att ändå lägga mera vikt vid det. Sedan är det ju så att kommunernas inflytande inte bara garanteras genom länsskolnämndernas urval. Kommunförbundet har också att svara som remissorgan och kan även göra en viss avvägning mot länsskolnämnderna, om så skulle behövas. Jag vill till slut markera att varken på skolans område eller på andra jämförliga områden är det här ett nytt förfarande — det har tillämpats många gånger förut. Jag upprepar att jag ser det som ett försök att möjligen åstadkomma ett litet snabbare behandlingsförfarande i departementet. Skulle det visa sig att man därmed inte får en nog mångsidig opinion, skall vi givetvis överge ett sådant förfarande.
Herr talman! Det är ett försök att hantera remissförfarandet på ett bättre sätt, säger här fru Rodhe. Jag förstår att det är sådana tankegångar som ligger bakom, men jag måste ifrågasätta om kommunerna har tillfrågats om de är nöjda med att behandlas på detta vis. Om jag inte visste att fru Rodhe har varit kommunalråd i Malmö kommun, skulle jag vara mindre förvånad. Det skulle inte ha varit konstigt om detta hade gjorts av en politiker som så att säga hade kommit direkt från gatan in i riksdagshus och kanslihus. Men med den långa erfarenhet som jag vet att statsrådet Rodhe har på detta område tror jag att hon själv säkerligen inte skulle ha varit till freds med att vara en sekundär part vid avgivandet av ett sådant här yttrande. Jag kan inte riktigt förstå varför det skulle vara bra, som det står i svaret, att nämnderna får en klar överblick över kommunernas ställningstaganden i den region som resp. nämnd företräder. Jag vill påminna om att SSK-utredningen var en utredning som blev ganska rumphuggen på grund av att man plockade bitar till direktiv för andra utredningar. Den blev dessutom ganska omstridd på några punkter. Detta gör att det nu, när man vill tillföra kommunerna mer kompetens i en mängd frågor som berör skolan, är kommunerna som i första hand skall yttra sig, utan att svaret på remissen skall gå via länsskolnämnden, som i många av dessa frågor kommer att vara en motpart. Jag har exemplifierat det på ett sätt, och det kanske kan räcka med det.
Herr talman! Jag vill understryka att meningen är att länsskolnämnderna skall skicka in de hörda kommunernas yttranden tillsammans med sitt eget. Därmed får departementet en möjlighet att bedöma en, vad jag förstår, ganska varierad kommunal opinion. Åke Gillström hänvisar till den kommunala erfarenhet som vi båda har, om än i varierande grad. Jag vill säga att jag i många sammanhang har varit med när kommunen haft underremisser från både länsskolnämnd och, kanske framför allt, länsstyrelse. I Malmö har vi i varje fall inte tagit dem mindre allvarligt än andra slags remisser, även om själva handläggningen ibland har varit olika. Till sist vill jag bara som svar på en förmodan som Åke Gillström framförde isitt första anförande understryka att detta inte på något sätt är ett försök att ge sken av att SSK-utredningen är mindre betydelsefull eller att sopa den under mattan.
Herr talman! Det sista konstaterandet tycker jag är väldigt betydelsefullt. Många av oss som har arbetat inom detta område har haft en känsla av att den föregående regeringen inte har varit helt tänd på uppgiften att genomföra SSK:s förslag. Vi har inte riktigt vetat var den nuvarande regeringen stått. Men efter statsrådet Rodhes allra sista inlägg har jag förhoppningen att SSK:s förslag kommer att läggas till grund för en proposition ganska snart. Att man då inte avviker särskilt mycket från SSK-betänkandet utgår jag också ifrån.
Herr talman! Jag har inte avgivit några löften om att vi skall följa utredningens alla förslag. Men att de allvarligt skall prövas tillsammans med remissopinionen tycker jag är en självklarhet.

Herr talman! Knut Wachtmeister har — med anledning av nyårshelgens svåra snöoväder som speciellt drabbade Malmöhus län — frågat mig om jag ämnar ta något initiativ till en översyn av länsstyrelsernas resurser och beredskapsplaner för att man i framtiden bättre skall kunna möta liknande händelser. Inledningsvis vill jag nämna att av bestämmelser i länsstyrelseinstruktionen och polisinstruktionen följer att det är en uppgift för länsstyrelsen att ingripa och ta ansvaret för den katastrofledning som kan behövas i svåra situationer. Den katastrofplanläggning som länsstyrelsen är skyldig att göra enligt brandlagstiftningen kan givetvis utnyttjas även när det inte är fråga om räddningstjänst i brandlagens mening. Sådana katastrofplaner fanns hos länsstyrelserna redan innan skyldigheten enligt brandlagen infördes. Länsstyrelsen i Malmöhus län har i en skrivelse den 9 januari 1979 till regeringen lämnat en utförlig redovisning över katastrofberedskapen i länet och de åtgärder som vidtogs för att bemästra den svåra situation som uppkom genom nyårshelgens snöoväder. Länsstyrelsen framhåller i skrivelsen att länsstyrelsen under många år aktivt verkat för att katastrofplaner för olika situationer och på olika nivåer upprättas inom länet och att resurser ställs till förfogande för denna verksamhet. Hos länsstyrelsen finns sålunda sedan många år tillbaka en mycket omfattande planläggning kallad ”planverk katastrof”. Denna innehåller uppgifter om den regionala och lokala ledningsorganisationen, materiel och åtgärdskalendrar för olika slag av katastrofer. I planen ingår en allmän katastrofplan för Malmöhus län. Den revideras kontinuerligt. Ett avsnitt i planen reglerar insatser vid stormskador, och det finns också en plan för åtgärder vid elavbrott. Förutom katastrofplanverket har länsstyrelsen specialplaner för olika riskobjekt i länet, t.ex. Barsebäcksverket och vissa miljöfarliga industrier. Länsstyrelsen anordnar övningar enligt planerna och särskild utbildningsverksamhet. Länsstyrelsen understryker i skrivelsen att erfarenheterna visar att planerna inte kan göras så att alla uppkommande situationer regleras. Vissa improvisationer måste alltid göras. Länsstyrelsen påpekar vidare att den har en särskild sambandscentral med radio och telex, som under snöstormen gjorde det möjligt att snabbt få kontakt med de berörda myndigheterna. Mitt intryck är att både katastrofledningen och det praktiska genomförandet av olika åtgärder har fungerat bra. Berömvärda insatser har gjorts av länsstyrelsen, andra samhällsorgan, lokalradion och enskilda. Länsstyrelsen har i skrivelsen nämnt vissa åtgärder som skulle kunna ytterligare effektivisera katastroforganisationen. Dessa frågor — liksom den utvärdering som länsstyrelsen ämnar göra — kommer att övervägas inom regeringskansliet. En omfattande beredskapsplanläggning finns sålunda hos länsstyrelsen i Malmöhus län. Man har anledning att utgå från att det förhåller sig på likartat sätt i andra län. Jag kommer att följa frågan noga och ta de initiativ som kan behövas.

Herr talman! Jag skall be att få tacka kommunministern för svaret på min fråga. Nyårshelgens snöoväder i Skåne vittnade med all önskvärd tydlighet om hur sårbart vårt teknikberoende samhälle är. Trots allt blev verkningarna av ovädret relativt begränsade. De kunde ha blivit långt värre, om inte en rad lyckliga omständigheter spelade in: telekommunikationerna bröt inte samman, elnätet var till övervägande del intakt, och dubbelhelgen gjorde att de allra flesta var lediga och dessutom att de hade skaffat hem mat för ett par dagar. Självfallet är det viktigaste nu att lära av det inträffade. En del av svaret på min fråga fick jag redan i förra veckan, då länsstyrelsen i Malmöhus län hade vänligheten skicka mig ett exemplar av stommen till den beredskapsplan för snöoväder som med berömvärd snabbhet färdigställts och sänts till kommunministern. Det är bra att det nu kommer att finnas en beredskapsplan, men även om den förefaller att vara ganska heltäckande skall jag be att få framföra en del synpunkter. En av de allra viktigaste åtgärderna borde vara att snarast skaffa lokalradion ett reservkraftsaggregat. Bryts eldistributionen, är det endast genom radion man kan nå ut till människorna som nästan alla ju har batterimottagare. Hittills har något anslag till reservaggregat inte beviljats. Detta bör snarast rättas till, oberoende av om det är lokalradiostyrelsen som skall stå för fiolerna eller om det skall betraktas som en beredskapsåtgärd och då vara en sak för länsstyrelsen. Även andra åtgärder för att förbättra och säkra förbindelserna måste till. Vi kan ta ett exempel: En ambulans som kört fast i snön kan via sin radio meddela detta till sin station. Därifrån måste man ringa den militära sambandscentralen, som via sin radio kan nå exempelvis ett bandfordon i närheten. I det här fallet är man alltså helt beroende av att det permanenta nätet fungerar. Placerar man i förväg ut militära radioapparater på ambulansstationer och andra strategiska ställen, elimineras detta problem. Det behövs emellertid också utbildning i att sköta dessa apparater. På en del större polisstationer finns det sedan gammalt sådana militära radioapparater, men enligt uppgift förekommer det inte längre någon utbildning i handhavandet av dem, och i så fall bör detta rättas till. Det finns ytterligare ett liknande kommunikationsproblem som är värt att ta upp. Vi går nu successivt över till länsalarmeringscentraler som skall ersätta det gamla 90 000-systemet. För Skånes del innebär det exempelvis att tre 90 000-centraler skall ersättas med en enda LAC, dvs. länsalarmeringscentral. I tättbefolkade områden kan detta medföra risk för överbelastning av telenätet. Erfarenheter från nyårshelgen tyder dess värre på detta. Slutligen ifrågasätter jag det lämpliga i att statens vägverk trots behovet av rationaliseringar drar in vägstationer i snöutsatta områden, men den frågan har jag tagit upp i ett annat sammanhang. Jag tackar än en gång för svaret, och jag är särskilt till freds med att statsrådet säger sig komma att noga följa frågan och ta de initiativ som behövs även i andra länsstyrelser. Jag har emellertid två följdfrågor. Dels skulle jag vilja få bekräftat att statsrådet vill följa upp mina synpunkter, även om vissa frågor berör andra departement. Dels vill jag fråga om statsrådet är beredd att stärka länsstyrelsernas resurser när det gäller denna beredskap, trots vad som i budgeten aviserats om minskade medel till länsstyrelserna.

Herr talman! På båda de ställda frågorna kan jag sammanfattningsvis svara följande. Jag utgår ifrån att jag kommer att möta de konkreta förslag som Knut Wachtmeister har framfört i samband med rapporten från den utvärdering som länsstyrelsen har gjort. Det skulle alltså vara värdefullt om interpellanten direkt till länsstyrelsen förde fram samma synpunkter som här har redovisats. Hela det paket av överväganden och eventuella förslag till åtgärder som berör också det ekonomiska området kommer då att komma med när denna rapport i form av en utvärdering föreligger. De förslag till åtgärder som är behövliga får sedan övervägas i den ordning som är vanlig.
Herr talman! Jag tackar kommunministern för svaret på mina följdfrågor. Naturligtvis skall jag gärna underrätta länsstyrelsen i mitt hemlän om de synpunkter som jag här har framfört. Jag förutsätter givetvis att detta via kommundepartementet kommer andra länsstyrelser till del, så att man kan dra nytta av de erfarenheter som vi har vunnit i Skåne. Avslutningsvis vill jag bara uttrycka den oro som vår landshövding Nils Hörjel har känt över att medelstilldelningen till länsstyrelsen i årets budget är så pass knapp att det uppstår bekymmer då det gäller att klara uppgifterna. Jag tackar än en gång för svaret på min fråga.

Herr talman! Hans Nyhage har frågat budgetoch ekonomiministern, om han är beredd att medverka till att den statliga företagshälsovården erhåller ytterligare driftmedel för innevarande budgetår. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Hans Nyhage har i sin fråga särskilt omnämnt den lokala statliga hälsocentralen i Borås. Jag vill därför upplysa om att någon framställning till regeringen om en ökning av driftanslagen till hälsocentralen i Borås inte gjorts av den i sådana frågor ansvariga myndigheten, nämligen det regionala hälsorådet i Göteborg. En eventuell sådan framställning kommer att beredas i sedvanlig ordning.

Herr talman! Jag tackar för svaret, samtidigt som jag beklagar att detta i sig inte gav något besked när det gäller det som jag önskar få veta. Frågan har närmast föranletts av de förhållanden som råder vid den statliga hälsocentralen i Borås men är uppenbarligen relevant också i vad gäller förhållandena vid övriga lokala hälsocentraler i landet. I Borås nödgas personalen konstatera att den på grund av brist på medel inte kan klara verksamheten på avsett sätt. De anslag som tilldelades vid starten den 1 oktober 1978 har visat sig vara helt otillräckliga. För att kunna skaffa den mest nödvändiga utrustningen har man tvingats använda pengar som varit avsedda för den rena driften av verksamheten. Likväl finns det alltjämt betydande brister på inventariesidan. Ej heller finns det pengar att bekosta den utbildning av personalen som man anser vara nödvändig och som självfallet bör komma till stånd. Situationen är nu den att det tilldelade anslaget är nästan förbrukat. Man saknar alltså medel att driva verksamheten. Förhållandena inom den statliga företagshälsovården belyses på ett påtagligt sätt i en artikel i det senaste numret av tidningen Statsanställd, som jag rekommenderar till läsning. I artikeln redovisas situationer liknande den i Borås, och det konstateras att för små anslag tvingar personalen till overksamhet. Detta innebär uppenbarligen ett oerhört slöseri med resurser, eftersom den anställda personalen självfallet skall ha sin avlöning. Vidare måste hyrorna för lokalerna betalas, och viss kostnadskrävande utrustning har anskaffats. Därtill kommer, vilket är nog så väsentligt i sammanhanget, att den statliga företagshälsovården ej kan bedrivas på ett tillfredsställande sätt. Det är alltså helt nödvändigt att snara åtgärder vidtas dels för att klara direkt akuta situationer, dels också för att ordna verksamhetens utformning på längre sikt. Statsrådet har i sitt svar uteslutande hänvisat till att någon framställan inte har gjorts beträffande Borås, trots att frågan också är aktuell i övriga delar av landet. Personalen i Borås har begärt pengar av det regionala hälsorådet i Göteborg, men erhållit endast en mindre summa som inte alls är tillräcklig. Man har enligt egen uppgift bibringats uppfattningen att pengarna är slut. Så sent som denna dag har ingenting hänt, trots att frågan har aktualiserats på det här sättet. Även om det nu inte kommit någon direkt framställan till departementet vill jag fråga statsrådet, om statsrådet likväl är beredd att medverka till att medel ställs till förfogande, så att verksamheten kan bedrivas på ett tillfredsställande sätt.

Herr talman! Jag är helt ense med herr Nyhage om att det gäller en mycket angelägen del av den statliga personalpolitiken. Företagshälsovården måste ingå som en viktig del i denna. När det gäller den utvecklingen får man väl säga att staten under tidigare år inte direkt har gått i spetsen. Under de senaste åren har man dock startat en successiv utbyggnad, som innebär att vi i år har tio nya hälsovårdscentraler och att vi i nästa års budget beräknar att starta ytterligare tio. Också jag har tagit del av den nämnda artikeln och läst den med mycken eftertanke. Jag hoppas att få närmare informationer i frågan, vilket jag dock inte har hunnit erhålla ännu. En del av vad som sägs i artikeln är förmodligen något överdrivet, men det är helt klart att vi på sikt behöver bygga ut hälsovårdscentralerna. Det pågår f. n. förhandlingar med personalorganisationerna om hela den statliga företagshälsovårdens organisation, och jag hoppas att man därvid kommer fram till lösningar som kan accepteras av parterna, så att vi på sikt kan bygga ut den statliga företagshälsovården till att verkligen bli det som vi väl alla vill att den skall vara. Beträffande frågan om anslagsäskandet vill jag säga att det faktiskt inte kommit någon framställan till regeringen från Borås. För att ärendet skall kunna behandlas i vanlig ordning måste man nog gå den vägen. Vi förväntar oss därför att man återkommer till oss i frågan.
Herr talman! Vi är säkerligen helt överens om det viktiga och värdefulla i att företagshälsovården på det statliga området byggs ut, och det är naturligtvis tacknämligt att man planerar en ytterligare utbyggnad. Men det är lika angeläget att se till att man när man i detta sammanhang startar nya hälsovårdscentraler också förser dem med driftmedel, så att verksamheten kan bedrivas på ett tillfredsställande sätt. I Borås visade det sig att de anslagna medlen inte räckte vare sig till utrustning eller till drift av verksamheten. Det konstaterades bara helt kallt att pengarna var slut, och då hade inte ens hälften av det budgetår som slutar den 1 juli i år förflutit. Situationen är alltså sådan att man, om man inte erhåller ytterligare medel, kan tvingas att lägga ned verksamheten eller i varje fall i stor omfattning inskränka den, och det kan väl ändå inte vara meningen. Jag vill därför återigen fråga, om man är så bunden av formaliteterna att man när man nu fått ett ärende aktualiserat ändå inte skulle kunna tänka sig att åtminstone undersöka hur det verkligen ligger till i Boråsregionen, utan att en formell ansökan om ytterligare medel inkommer. Jag är övertygad om att det uppkomna läget mycket enkelt kan rättas till, kanske inom ramen för tillgängliga medel. I Borås har man emellertid fått den uppfattningen att pengarna är slut, och man står där nu inför den mycket besvärliga situationen att man inte anser sig kunna genomföra verksamheten på ett riktigt sätt. Är statsrådet verkligen inte beredd att vidta den nödvändiga åtgärden för att se till att verksamheten kan fullföljas budgetåret ut på ett tillfredsställande sätt?
Herr talman! Den statliga hälsovårdscentralen i Borås har ju nyss startat och befinner sig i ett inledande skede. Man fick för övrigt anslag för hela 1978 men började inte verksamheten förrän i oktober och kunde då i viss mån ta i anspråk driftmedlen för utrustningen. Vi bedömer dock från fall till fall om det behövs ytterligare tillskott för att verksamheten skall kunna bedrivas. Det är helt klart att det inte skall bli ett stopp när den nu har startat. Vi har naturligtvis redan tagit kontakter och kommer självfallet att göra det i fortsättningen också och anvisa de vägar som finns för att klara av den här situationen.
Herr talman! Jag tar detta sista inlägg till intäkt för att verksamheten i Borås kan fortsätta att drivas på det sätt som är avsett och att man alltså kan se den närmaste framtiden an med tillförsikt. Tack.
Herr talman! Karin Nordlander har frågat mig av vilken anledning 1200 topptjänstemän skall premieras av staten genom höjda månadslöner och om jag anser att dessa löner står i rimlig proportion till inkomsterna inom LO kollektivet. Den 20 oktober 1977 svarade budgetministern på en fråga av Anton Fågelsbo om 1977 års lönehöjningar för högre statstjänstemän. Budgetministern redovisade då att det redan i 1975 års avtal om statstjänstemännens löner gjordes en protokollsanteckning om att man skulle se över chefslönesystemet. Bakgrunden till anteckningen var att parterna ansåg det nödvändigt att få ett mer flexibelt system så att man bättre än dittills kunde konkurrera med de privata och kommunala arbetsgivarna om skickliga chefer. Budgetministern erinrade i sitt svar om att reallönens utveckling för chefstjänstemännen under perioden 1969-1977 visade en reallöneminskning på mellan 30 och 40 96. Budgetministern nämnde också att den högsta löneklassen på den kommunala löneplanen då gav ca 2 000 kr. mer i månaden än den maximala månadslönen som chefslönenämnden då hade beslutat om. Budgetministerns svar redovisade att löneökningen för chefstjänstemännen dels var en konsekvens av tidigare åtaganden från 1975 och ingångna avtal under 1977, dels var nödvändig för att staten också i fortsättningen skall kunna hävda sig i konkurrensen om kvalificerade tjänstemän. De löneökningar för chefstjänstemännen som parterna nu har blivit överens om har genomförts av samma skäl som 1977 års löneökningar. De kan betraktas som sista steget i överföringen av chefstjänstemännen från ett löneplanssystem till ett mera flexibelt system. Det råder full enighet mellan parterna om statens självklara intresse att kunna rekrytera och behålla skickliga tjänstemän på viktiga chefsposter. De löneökningar som arbetsmarknadens parter nu blivit ense om får betraktas som en förutsättning härför.

Herr talman! Jag tackar statsrådet, inte för svaret, för jag tycker inte att det är ett svar på den konkreta frågan, utan snarare en redogörelse över ett lönesystem. Svångremspolitik har blivit ett vedertaget begrepp under den borgerliga regeringsperioden. Och det är otvetydigt så att övervägande delen av landets löntagare har drabbats väldigt hårt av regeringens löntagarfientliga politik. En grupp löntagare — visserligen inte så stor grupp men bestående av chefstjänstemän — har tydligen ansett sig särskilt hårt drabbade. De anser att de är underbetalda och att deras löner i förhållande till andra löntagares släpar efter. I höstas uppvaktades därför löneminister Marianne Wahlberg av representanter för generaldirektörernas intresseorganisation, Generaldirektörsföreningen, som framförde sina ekonomiska bekymmer. Löneöverenskommelsen kom förvånansvärt snabbt om man jämför med de långdragna löneförhandlingar som vi är vana vid mellan arbetsmarknadens parter. Förhandlingarna gav också resultat, och som vanligt var det de högst betalda som fick det största lönepåslaget. 5 Utan att gå in på det krångliga lönesystem som använts och som alltmer går mot en individuell lönesättning, så framgår att topptjänstemännen fick sin lön höjd med mellan 800 och 1 000 kr. i månaden. De övriga chefstjänstemännen fick nöja sig med mellan 300 och 400 kr. i lönelyft. Enligt pressuppgifter var staten dock beredd att höja med ännu mera — upp till 7 96 — men vågade inte göra det efter en del fackliga protester. Man kan då fråga hur detta stämmer med den solidariska lönepolitiken och med begreppet att vi alla solidariskt skall bära krisens bördor. I de senaste avtalsrörelserna har det högröstat hävdats från Svenska arbetsgivareföreningen, men även från regeringshåll, att något utrymme för löneförhöjningar inte har funnits. Resultatet av överenskommelsen mellan LO och SAF visar att arbetstagarnas förhandlingsorganisation gav efter för de påtryckningarna. Sedan har det emellertid visat sig att vinstutvecklingen inte alls varit så dålig i många företag. Det framgick också att kommunerna fick en bättre ekonomi på de anställdas bekostnad, vilket skapat andra problem, som jag dock inte skall gå in på i dag. Medellönen för en industriarbetare ligger i dag på knappt 60 000 kr. per år, och lönen för många löntagare ligger under den summan. Jag vill därför igen fråga statsrådet: Anser statsrådet att löneskillnader på 15 000-20 000 kr. i månaden eller 150 000-200 000 kr. om året är sakligt motiverade?
Herr talman! Det är enligt min mening ganska svårt att göra sådana jämförelser. Parterna är, som jag nyss har sagt, överens om att det är värdefullt att till viktiga chefsposter kunna rekrytera och behålla skickliga tjänstemän också i den statliga förvaltningen. Men om man skall kunna konkurrera på det sättet måste man ta hänsyn till marknadsmässiga löner. Sedan kan det naturligtvis finnas olika uppfattningar om huruvida detta är lämpligt eller ej, men det sakliga förhållandet är ändå detta. Lönerna har släpat efter med mellan 30 och 50 96 på de här områdena. Mot den bakgrunden tycker jag att det knappast är meningsfullt att göra jämförelser med LO-kollektivet i det här sammanhanget. Den uppvaktning som Karin Nordlander refererade till ägde rum någon gång i oktober. Förhandlingarna hade då för länge sedan inletts —de har pågått sedan april månad. Att uppvaktningen skulle ha påskyndat det hela tror jag inte. Vad generaldirektörerna uppvaktade om var inte lönernas storlek eller någonting i den stilen — det pågick som bekant förhandlingar om den saken, och dem hade jag inte anledning att på något sätt lägga mig i — utan uppvaktningen gällde själva sättet att bestämma chefslönerna. De uppvaktande redovisade sina synpunkter, och detta var allt vad som där hände.
Herr talman! Det hävdas i svaret att chefstjänstemännen hade fått en reallönesänkning med 30-40 26. Det stämmer inte; man kan ju inte räkna på det sättet. Kompensationen för de höga skatterna och marginalbeskattningen är motiveringar som används när högavlönade tjänstemän lägger fram sina lönekrav. Vänsterpartiet kommunisterna har i alla sammanhang hävdat att det skattesystem vi har och den skattepolitik som bedrivs inte drabbar höginkomsttagare. I stället drabbas låginkomsttagarna. Det är därför som den orättvisa kommunalskatten och mervärdeskatten på livsnödvändiga varor borde sänkas. Om detta kan läsas i alla protokoll från olika debatter i det här huset. Skatten har nämligen inte den utjämnande effekt som övriga partier hävdar. Nu har vi från riksförsäkringsverkets utredning om skattens utjämningseffekter fått bekräftelse på att höginkomsttagarnas andel av landets totala inkomster i stort sett är densamma både före och efter skatt. Höginkomsttagare och egenföretagare kan inte bara skydda sig mot inflationen; de kan också tjäna på den — genom att med lån finansiera villor, sommarhus, bilar, båtar och andra kapitalobjekt kan de via avdragen själva bestämma vilken inkomst de skall skatta för. Aftonbladets redovisning i går av en undersökning av hundra personer ger en intressant bild av detta.
Herr talman! Jag har inte uppfattat frågan så att vi skulle diskutera skattepolitik i det här sammanhanget. Det har inte heller ingått i förhandlingsomgångarna att lägga sådana aspekter på lönesättningen.
Herr talman! När man talar om en reallöneminskning kan man väl inte komma ifrån skattebiten. Utan kommentarer vill jag göra en annan jämförelse med andra pressuppgifter som jag tog del av samma vecka som den här frågan gäller och som också rör lönesättning för utfört arbete. Den 9 januari kunde man i Aftonbladet läsa att av landets 4 000 fångar har 42 96 reguljärt arbete i fängelsets regi. Timlönen vid landets anstalter ligger i genomsnitt på 2:90 kr. De som arbetar på ackord kan komma upp till 3:50 genom hårt slit. Den 10 januari stod det i samtliga tidningar som kommenterade budgetpropositionen att förslag lagts fram om att de som gör sin värnplikt skulle få sin daglön höjd med en krona, eller till 15 kr. om dagen. Den 11 januari kunde man i flera tidningar läsa att ackordsarbetarna vid L M Ericsson i Katrineholm fått en lönesänkning med upp till 10 kr. i timmen sedan företaget lagt om till elektronisk tillverkning. Sänkta löner och mer monotont jobb var vad många av de 690 arbetarna vid LM:s Katrineholmsfabrik fick betala med när produktionen automatiserades och företagens vinster därmed ökade. En arbetare säger bl.a.: ”Jag förlorade ungefär 1 000 kr. i månaden på den nya tekniken. Nu är jag tillbaka på samma lön som jag hade 1974.” Före omläggningen tjänade denne arbetare i genomsnitt 28:50 kr.i timmen, men från augusti 1978 får han 24:15 kr. Vilka kommentarer har löneministern till dessa pressuppgifter?
Herr talman! Jag skulle snarast vilja ställa en motfråga till Karin Nordlander: Vilka löner anser Karin Nordlander vara rimliga för att staten skall få de skickliga tjänstemän som jag hoppas att vi är överens om att vi bör ha för att kunna leda den statliga förvaltningen? Att göra jämförelser med t.ex. fångarnas situation förefaller mig faktiskt vara litet svårt i det här sammanhanget. Parterna har som sagt gemensamt gjort den här löneuppgörelsen. Jag kan endast hänvisa till att man efter hårda förhandlingar har kommit fram till vad regeringen nu har beslutat.
Herr talman! Det är ju inte lönerna i sig som är jämförbara, utan det gäller hur det går till vid lönehöjningar, hur svårt det är i det ena fallet där man sitter månad efter månad och diskuterar tiondelar av procent. Men när det gäller människor som redan förut har höga löner tycks det vara väldigt enkelt. Vad vi måste utgå från är ändå de levnadsomkostnader som man har, vad man behöver för att över huvud taget kunna leva. Detta borde vara någonting som är rimligt för alla. Det kan ju inte vara nödvändigt att vissa människor skall ha löner som skiljer sig väldigt mycket från lönerna för människor som Nr 66 står i ett vanligt jobb åtta timmar om dagen och som bara klarar det allra Tisdagen den nödvändigaste med sin lön. 16 januari 1979

Herr talman!

Inom Kvarntorpsområdet har sedan länge pågått miljöstörande industriell verksamhet. Gamla skifferbrott och den stora askhögen bär tydliga vittnesbörd om den kraftiga miljöpåverkan som gångna tiders verksamhet har åstadkommit inom området. Som bekant ryker det fortfarande från askhögen. F.n. pågår i samråd med länsstyrelsen försök med att minska rökutvecklingen. Försök att anlägga åker eller park i gamla skifferbrott planeras av en arbetsgrupp med företrädare för bl.a. berörda kommuner och länsstyrelsen. I samband med den fysiska riksplaneringen har länsstyrelsen i Örebro län fört fram Kvarntorpsområdet som ett intresseområde för industriutveckling. Den plan för en sådan utveckling som Kumla kommun nyligen har låtit upprätta förutsätter bl.a. att successiv restaurering av skadade landskapspartier skall ske. För att klarlägga vilka ytterligare miljövårdsinsatser som behöver genomföras har kommunen och länsstyrelsen påbörjat en utredning om och en utvärdering av miljöstörningarna i området. Utsläppen från de befintliga industriella verksamheterna inom Kvarntorps industriområde har under senare år minskats till följd av föreskrifter som har meddelats i samband med prövning enligt miljöskyddslagen. Ytterligare minskning av utsläppen kan förväntas komma att ske, sedan miljöskyddsprövningen har slutförts av de verksamheter som ännu inte har prövats. Även om sålunda mycket har gjorts för att förbättra miljösituationen i Kvarntorpsområdet är det enligt min mening angeläget att ytterligare åtgärder vidtas. Jag förutsätter därvid att berörda organ genomför de miljövårdsinsatser som behövs. SAKAB:s planerade verksamhet för behandling av miljöfarligt avfall har nyligen prövats enligt miljöskyddslagen. Koncessionsnämnden för miljöskydd lämnade sålunda i beslut den 19 december 1978 tillstånd till 73 Enligt min mening är det ett starkt miljöpolitiskt riksintresse att en central behandlingsanläggning för miljöfarligt avfall kommer till stånd så snart som möjligt i vårt land. Det torde vara oundvikligt att verksamheten vid en sådan anläggning i likhet med praktiskt taget all annan industriell verksamhet medför en viss belastning på miljön. Den prövning av en miljöfarlig verksamhet som sker enligt miljöskyddslagen syftar till att förhindra att olägenheterna från verksamheten blir större än vad som kan godtas. Koncessionsnämnden har bedömt att SAKAB:s planerade verksamhet i Kvarntorp kan tillåtas. Koncessionsnämndens beslut har överklagats. Regeringen kommer sålunda att ta ställning till den planerade verksamhetert i samband med besvärsärendets avgörande.

Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret på min interpellation. Jag noterar att jordbruksministern är överens med mig om att Kvarntorpsområdet är en hårt belastad region när det gäller miljöförstörande verksamhet. Det är synnerligen angeläget att ytterligare åtgärder vidtas för att förbättra situationen. Fortfarande råder det förhållandet att ingen med säkerhet kan säga vad som verkligen händer med miljön i det här området. Säkerheten och kontrollen lämnar också mycket övrigt att önska. Sedan jag skrev min interpellation före jul har detta bekräftats på ett mycket påtagligt sätt. I interpellationen påtalade jag den verksamhet som pågår med att avfallsoljor av olika slag pumpas upp på Kvarntorpshögen, där de sedan får söka sig väg utan att någon med säkerhet vet var de hamnar. Under de gångna helgerna har det inträffat att avfallsdammarna brustit, och mängder av avfallsvatten har strömmat ut i det redan hårt ansträngda vattensystemet. Nu kan det ju sägas att det kanske inte spelar så stor roll om föroreningarna strömmar ut på en gång eller sipprar fram så småningom, men det inträffade visar vilka risker som redan finns och som de ansvariga företagen tydligen inte har varit särskilt intresserade av att bemästra. Det räcker således inte med att, som jordbruksministern gör, förutsätta att berörda organ och företag genomför de åtgärder som behövs — det fordras ålägganden. Vad beträffar huvudfrågan, SAKAB:s planerade anläggning i Norrtorp, är det så att man från denna anläggning skall släppa ut det avfall som återstår efter de olika processerna i det nämnda vattensystemet. Även om det naturligtvis förutsätts att alla möjliga reningssteg och säkerhetsanordningar skall utbyggas blir det en ökad belastning. Vi vet också av erfarenhet att när en anläggning väl etablerats och driften har kommit i gång är det lätt att miljöhänsyn får vika för framför allt ekonomiska överväganden. Risk för fel i reningssystemen eller utsläpp av misstag kommer också alltid att finnas. Det är självklart att vi måste ta hand om miljöfarligt avfall någonstans, och det är också självklart att det måste ske under samhällets kontroll i centrala anläggningar. Men det är inte självklart att dessa anläggningar skall placeras i områden där riskerna för förstörelse av miljön redan är stora. En forskare, professor Rappe i Umeå, har ifrågasatt om inte sådana här anläggningar alltid Nr 66 bör placeras vid kusten just för att en tillräckligt stor recipient skall Tisdagen den finnas. 16 januari 1979 Det är inte någon tillfredsställande tanke att bidra till nedsmutsningen av havet, men av två onda ting väljer man ju helst det minst onda. Jag haringen Om omhänderta - som helst anledning att lägga mig i den dragkamp om SAKAB:s anläggning gande av miljöfarsom pågår mellan Kvarntorp och Stora Vika, men ur miljösynpunkt förefaller ligt avfall det senare alternativet mer rimligt. Jordbruksministern hänvisar till koncessionsnämndens beslut. Andra myndigheter, som statens planverk och naturvårdsverket, är starkt kritiska, och den kritiken har ökat under de senaste månaderna. Med hänvisning till detta och till den forskarrapport som jag nämnde vill jag fråga jordbruksministern ytterligare en gång om han anser att Kvarntorpsområdet är det mest lämpade för SAKAB:s planerade anläggning. Har inte de senaste månadernas debatt och det utsläpp som skedde i Kvarntorp under helgen visat att det som behövs i det området är stora satsningar för att komma till rätta med redan befintliga problem, inte att skapa nya?

Herr talman! Det är förklarligt om SAKAB:s planerade destruktionsanläggning i Kvarntorpsområdet skapar oro hos den berörda befolkningen. När det sedan i expertuttalanden i ortstidningar påpekas att det vid en sådan här anläggning kan bildas gift av samma slag som vid Seveso och Teckomatorp underbyggs denna oro ännu mer. Statens naturvårdsverk har i sitt yttrande över koncessionsansökan sagt: Lokaliseringen av en central förbränningsanläggning bör ske till ett område med en större och i övrigt mindre känslig vattenrecipient. Frommestabäcken, som avvattnar det här området, betecknas redan i dag som länets största avloppsdike. Därifrån rinner vattnet genom Kvismare kanal till Hjälmaren och vidare genom Eskilstunaån till Mälaren. Allmänheten tycker att det i dag är väsentligt att få svar på frågan: Är vi säkra på att avloppet från destruktionsanläggningen inte påverkar det vatten som skall betjäna allmänheten på olika sätt i ett av landets folkrikaste områden? Från Kvismare kanal sker torra somrar bevattning av grödan i Kvismaredalen. Denna bevattning sker delvis i form av s.k. underifrånbevattning, dvs. man pumpar in vatten från kanalen i dräneringssystemet. Frågan är då: Hur kommer grödor och grundvatten att på sikt påverkas av ett utsläpp från en destruktionsanläggning av den här typen? Hjälmaren är till ytan Sveriges fjärde största insjö. Den är mycket starkt utnyttjad för fritidsaktiviteter: bad, fritidsfiske och båtsport. Yrkesfiskarna i Hjälmaren producerar i medeltal 400 000 kg högvärdig fisk per år. Dessa yrkesfiskare vet av erfarenhet vad endast en antydan om giftutsläpp betyder i form av köpmotstånd. De är starkt oroade över vad en destruktionsanläggning i Norrtorp kan innebära för deras räkning. Uttag sker i Hjälmaren för vattenförsörjning av Eskilstuna och Arboga kommuner. Enligt vattendom har Eskilstuna rätt att bruka en vattenmängd 175 av i medeltal 35 000 m3 dygn. Hur påverkas på sikt dessa vattenuttag av avlopp från en destruktionsanläggning? Mig veterligt har inga undersökningar i den vägen förekommit. Det är alldeles klart, som jordbruksministern säger, att vi behöver en destruktionsanläggning av den här typen i landet. Det är ett miljökrav, och jag tror att det är fullt klart att alla ställer sig bakom ett sådant förslag.

Herr talman! Vi tycks vara överens om att det är utomordentligt angeläget att en anläggning för behandling av miljöfarligt avfall kommer till stånd så fort som möjligt. Och vi är väl också överens om att vi bör vidta alla tänkbara restaureringsåtgärder i fråga om de skador som redan skett på miljön i Kvarntorpsområdet. Beträffande handläggningen av Norrtorpsalternativet kan jag bara hänvisa till att regeringen kommer att ta ställning till detta i samband med prövningen av de besvär som är inlämnade. I fråga om alternativa förläggningar, som Oswald Söderqvist tar upp, kan jag bara säga att det pågår förhandlingar mellan SAKAB och Cementa angående den tekniska lösningen, som skulle gå ut på en förläggning i Stora Vika. När resultatet av de överläggningarna redovisats för regeringen blir det naturligtvis i sista hand regering och riksdag som kommer att ta ställning till de här frågorna.